Herr talman! Ett straff som genom sin stränghet inte står i någon som helst proportion till brottet hör definitivt inte hemma i vårt samhällsskick. Det fängelsestraff som riksdagen nu står i begrepp att införa leder tankarna till diverse samtida diktaturer, men också till begreppet drakoniska lagar, alltså tillbaka till tiden omkring 600 år före Kristi födelse. Att vrida utvecklingen 2600 år tillbaka i tiden är med andra ord höjden av socialdemokratiskt statsskick i dag. Att ordna in snart sagt varenda steg vi tar under statliga lagparagrafer, det är den socialdemokratiska valfriheten. Den gamle greken Drakon ler förmodligen belåtet i sin olymp när han förnimmer att den som ger sina medmänniskor en bättre service än den ett statligt ämbetsverk förmår att ge straffas med fängelse upp till ett halvt år. Jag skall inte förlänga voteringsproceduren genom att göra ett särskilt tillläggsyrkande till reservationen II, vilket i så fall skulle innebära att med de ambulerande skrivbyråerna skulle jämställas även vissa andra organisationer. Jag nöjer mig med att till kammarens protokoll få anteckna att jag inte kan delta i ett beslut om fängelsestraff. Resultatet blir ändå detsamma: vi stör inte Drakons glädje. Några frågor vill jag emellertid ställa, främst därför att det kan vara mycket intressant att få veta med vilka jag en gång kanske skall få dela fängelsekosten. Mina frågor gäller våra ungdomsorganisationers barnvaktsförmedling — en verksamhet som utövas för att man skall skaffa pengar till organisationernas arbete, alltså i klart förvärvssyfte, och som därför nu kriminaliseras. Det är beklagligt, eftersom verksamheten har slagit väl ut. Föräldrarna får garantier för att de får bra barnvakter. De kan få sina önskemål om viss eller vissa bestämda barnvakter tillgodosedda, och de kan vid behov komma i förbindelse med förmedlingen efter den ordinarie arbetstidens slut. Och nu till mina frågor. För det första: Har utskottet över huvud tänkt på förmedlingsverksamhet av det här slaget? För det andra: Om så är fallet riskerar ju ungdomsorganisationens ledare fängelse, men också de som anlitat tjänsterna; är det far eller mor i familjen som skall åka fast? För det tredje: Hur kommer — eftersom det väl ändå inte skall bli sämre genom denna lag — arbetsförmedlingarnas passning efter kontorstid att ordnas, och hur garanterar man anvisade barnvakters kvalitet? För det fjärde: Hur kommer man att ekonomiskt kompensera organisationerna för deras inkomstbortfall? Jag har alltid ansett arbetsmarknadsverket vara ett förträffligt ämbetsverk. Men om verket kräver så ovillkorligt monopol att den barnvaktsförmedling som jag här talat om måste in under arbetsförmedlingarna, nödgas jag tyvärr ändra hittillsvarande betyg »obyråkratiskt och förnuftigt» till »byråkratiskt och oförnuftigt». Som lagtexten för tillfället är skriven medger den tyvärr inga som helst undantag. Den medger inte att arbetsmarknadsverket använder det sunda förnuft man har. Arbetsmarknadsverket har inga möjligheter att bevilja några organisationer tillstånd till arbetsförmedling i förtjänstsyfte. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna I och II.
Herr talman! Jag skall försöka följa herr Wachtmeisters goda exempel och fatta mig kort. Men jag vill ändå säga till herr Ringaby, som efterlyste någon som ville vara vänlig och peka på osakligheter i hans framställning, att jag skall gå honom till mötes. Han utformade sitt anförande så att det i upptakten påminde om biskop Tomas” frihetssång. Jag vet inte hur man skall karakterisera inlägget på slutet. Anförandet var väl tänkt att bli en frihetsförklaring från moderata samlingspartiet. Det var bara herr Åkerlind som fann anledning att instämma i det, och det tycker jag på sitt vis är hedrande för den moderata gruppen. Herr Ringaby sade i sitt anförande bl.a. att jag, som hade lagt fram detta förslag, hade visat bristande intresse när det gällde att bekämpa butiksstölder. Han sade vidare att jag hade ringa intresse för att bekämpa trafikförseelser, och han talade om narkotikabrott, och han ville göra gällande att regeringen hade ett bristande intresse för dessa ting. Jag ber herr Ringaby, eftersom han adresserade sig direkt till mig, säga i vilket sammanhang jag har deklarerat någon sådan uppfattning. Kan inte herr Ringaby det, måste jag säga att det fanns en betydande osaklighet i hans inlägg. Låt mig gå över till det väsentliga, till det sakinnehåll som vi skall diskutera i denna proposition. Vi har här att ta ställning till ett förslag, som inte är löst påhittat av en inrikesminister eller av regeringen utan som är uttryck för en uppfattning som har en mycket klar förankring hos de svenska löntagarna. Landsorganisationen och TCO har begärt att få en ändring i lagstiftningen, och Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska verkstadsföreningen och Sveriges industriförbund har klart sagt ifrån att de har ingenting att invända mot att fängelsestraff införs för grova förseelser. Ändå har herr Ringaby stått upp här och hävdat att om denna lagstiftning skulle tas med en bestämmelse om fängelsestraff vid grova förseelser så har regeringen och inrikesministern helt opåkallat begått en rätt orimlig handling. Om herr Ringaby lägger märke till vad som står i propositionen bör det inte vara svårt för honom att få en mer balanserad bedömning av denna fråga. Varför har regeringen tagit upp denna fråga? Anledningen är att vi har, som jag sade, mött starka önskemål från löntagarhåll. Jag uppvaktades av varvsarbetare som beskrev sin situation. De talade exempelvis om hur en kamrat till dem hade råkat ut för en olycka där det sedan visade sig att entreprenö ren inte hade möjligheter att kunna svara för följderna. Det gick inte att klara ut vem som egentligen var ansvarig, och man begärde att vi skulle vidta åtgärder. Jag uppvaktas på samma sätt av människor som försökt försörja sig på det arbete som de då och då kunnat få genom skrivbyråer, som de erbjudit sina tjänster. Framför allt har jag uppvaktats av representanter för tjänstemannarörelsen, som ser någonting oroande i denna utveckling som innebär att det växer fram företag som mot ersättning vill förmedla tjänsterna på arbetsmarknaden. I andra länder har det kunnat märkas en mycket negativ utveckling härvidlag, eftersom löntagarorganisationernas strävanden att nå trygghet i anställningen för sina medlemmar försvåras då det skapas helt nya system för att lösa arbetskraftsförsörjningen i företagen. Här möter vi i själva verket en konflikt med det utpräglade företagarintresset att bekvämt kunna rekvirera arbetskraften när den behövs och skicka i väg den lika snabbt när man vill bli av med den. Är det verkligen någon som tänkt igenom dessa frågor som är förvånad över att det från löntagarsynpunkt kan vara synnerligen angeläget med en skärpning av vakthållningen mot riskerna att det kan utvecklas en osund förmedlingsverksamhet i vårt land? Nu försöker herr Ringaby och andra att helt kringgå prob'emet, precis som om de inte visste någonting om den oro som man på löntagarhåll känner över vad som kan komma. Att man i andra länder betraktar detta som en verklig fara tycks herr Ringaby över huvud taget inte vara medveten om. I så fall rekommenderar jag honom att diskutera de här frågorna med t.ex. ledningen inom TCO. Vi har inte kunnat gå förbi detta problem. Vi är medvetna om att den lag ;stiftning som gäller bör hindra arbetsförmedling av detta slag, men trots lag stiftning och förbud har sådan verksamhet bedrivits på vissa områden, särskilt av de ambulerande skrivbyråerna. Anledningen till att verksamheten fortsatt har varit det mycket ringa ansvar som kunnat utkrävas. Det har utdömts böter på mycket små belopp. Vi har därför funnit det vara angeläget att försöka komma till rätta med de missförhållanden som råder. Jag medger gärna att det kan föreligga svårigheter att i lagstiftningen exakt ange vilken form av verksamhet som är straffbelagd och vilken som är fri. Denna fråga måste prövas, och det är därför också i propositionen klart uttalat att det bara är arbetsmarknadsstyrelsen som kan föra saken vidare till domstol. Jag har alltså här, herr talman, redovisat skälen till att propositionen biivit framlagd. Jag vill vidare framhålla att jag är förvånad över att herr Romanus tar så lätt på dessa saker, ty vad har herr Romanus sagt? Han sade, att han inte hade någonting emot att människor hade möjligheter att tjäna pengar på att förmedla mänsklig arbetskraft. Han hade ingen invändning däremot, men då borde herr Romanus i så fall gå in för att upphäva den lagstiftning som gäller och som gällt på detta område sedan årtionden tillbaka. Vi har ju ändå strävat efter att undanröja möjligheterna till spekulation på detta område. Det har för flertalet framstått som önskvärt att arbetstagaren själv skulle få tillgodogöra sig resultatet av sin arbetsinsats. Jag är därför högst förvånad över herr Romanus” inlägg på denna punkt, när han deklarerade sin principiella anslutning till uppfattningen att det bör råda fria förhållanden och att näringslivet bör utvecklas fritt också inom denna sektor. Jag är lika förvånad när herr Ringaby liksom gör skillnad mellan olika slag av arbetsförmedling. Då det gäller varven kan han acceptera att det blir förbud. Men de ambulerande skrivbyråer na är någonting helt annat, menar han. Det är klart att andra skulle kunna stå upp och göra liknande deklarationer. Det har vi ju hört. Ordnandet av barnvakt är enligt viss uppfattning någonting som skall kunna fritas, och så kan man finna den ena sektorn efter den andra, där man vill göra avsteg från den princip som man ändå försöker vidhålla på detta område. Jag tror inte att det går att på detta sätt söka finna speciella motiveringar, särskilt inte när det är klart utsagt att det får förekomma förmedlingsverksamhet, bara den inte drivs i vinstsyfte. Organisationer får lov att anordna sådan verksamhet, och det har också skett. Kontoristföreningen har drivit dylik verksamhet, och möjligheterna står öppna för t. ex en grupp arbeisgivare att ordna förmedlingsverksamhet. Men då skall man underkasta sig viss kontroll från AMS, alltså få sin verksamhet auktoriserad. Ambulerande verksamhet kan således förekomma, men det är bara det att den skall ske i vissa former som man kan kontrollera. Vad jag nu sagt borde väl också ge herr Wachtmeister svar på hans fråga: Det bör vara möjligt att få organisationsförmedlingar erkända. Jag vill dessutom understryka att man när man bedömer detta förslag inte skall stirra sig blind på skrivbyråerna och inte heller på de förhållanden som vi kan konstatera just nu. Men går vi till andra länder som fritt har släppt fram enskild förmedling i vinstsyfte, finner vi att denna verksamhet kan få en mycket stor omfattning och innebära betydande risker. Jag finner det värdefullt att de många organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden här i landet i så hög grad har lyckats påverka vår lagstiftning och vårt synsätt. Därför tycker jag det är angeläget att genom en lagstiftning skapa garantier för att vi på detta område inte får en sådan verksamhet som jag tror i det långa loppet blir till skada inte bara för de anstälida utan även för företagen.

Herr talman! Inrikesministern frågade om jag kunde styrka mitt påstående att regeringen inte har gjort tillräckliga insatser att stoppa bilstölder m.m., och det verkade som om inrikesministern ansåg att jag skulle ha vänt mig direkt till honom och menat att han inte gjort någonting. Men jag poängterade att det var justitieminister Geijer som inte har gjort så särskilt mycket. När det exempelvis gäller straffskärpningen för narkotikalangare var det oppositionen som drev på. Då handlade inte regeringen självmant. Vidare sade jag att man nu vill bagatellisera mindre brott. Jag hänvisade där till att justitieministern vill uppmjuka kravet på åtal för vissa brott. Som bekant har justitieministern också tillsatt en utredning som skall undersöka om åklagarna kan få vidgade möjligheter att slippa åtala vid smärre brott. även förundersökningsförfarandet vill man inskränka på vid sådana brott. Den utredningens ordförande blir justitierådet Nils Mannerfelt. Man har sålunda officiellt tagit ställning för att försöka behandla smärre lagbrytare lindrigare. Det är mot den bakgrunden, herr statsråd, som jag har ställt straffskärpningen mot arbetsförmedlingsverksamheten och sagt att det förefaller orimligt att skärpa straffen i det fallet, samtidigt som man tillsätter en utredning för att se om man kan behandla andra brott lindrigare. Sedan tecknade inrikesministern en bild av de ambulerande skrivbyråernas verksamhet som jag inte tycker stämmer med verkligheten — om man undantar varven, vilket vi har gjort i vår reservation. Dessa byråer fyller ju en lucka i arbetsförmedlingarnas verksamhet, vilken måste ersättas med något annat, om de failer bort. De människor som tar arbete genom skrivbyråerna kan inte kontinuerligt stå till förfogande för arbetsförmedlingen på grund av hemarbete eller av andra orsaker. De kan bara ta arbete under vissa tider och har därför kontakt med en skrivbyrå. Att tillgodose deras behov är en uppgift som arbetsförmedlingarna inte kan klara. De berörda personerna uppfattar inte heller det som något negativt utan som något oerhört positivt att kunna få arbete på detta sätt. Jag har ställt frågan — men har ännu inte fått något svar — vad vi kan vänta oss när denna verksamhet nu upphör. Blir det någon förbättring för alla de myndigheter och verk, som hittills har anlitat dessa skrivbyråer? Kan inrikesministern garantera att de statliga arbetsförmedlingarna kan fullgöra de uppgifter som skrivbyråerna nu utför?
Herr talman! Inrikesministern sade att jag tar lätt på dessa frågor. Han menade att jag inte skulle ha något att invända mot att folk tjänar pengar på arbetsförmedling och att jag vill skapa något slags fria förhållanden på detta område. Inrikesministern lyssnade nog inte riktigt på vad jag sade. Jag ägnade ett ganska långt stycke av mitt anförande — en del kanske tyckte för långt — just åt att utveckla de skäl, som talar för att man inte kan ha fria förhållanden på arbetsmarknaden, utan att den huvudregeln skall gälla, att arbetsförmedlingen är en offentlig angelägenhet. Jag framhöll att det kan finnas särskilda skäl för att skrivbyråerna inte skall omfattas av de allmänna lagbestämmelserna. Men några allmänt fria förhållanden vill jag inte alls ha på arbetsmarknaden. Inrikesministern underströk = dessutom att det förslag han lägger fram inte är något löst påfund och åberopar en del remissinstanser som stöd. Men förslaget att undanta skrivbyråerna är inte heller något löst påfund, som vi reservanter har kommit på. Vår uppfattning delas av 1966 års utredning liksom av en rad remissinstanser, Svenska kommunförbundet och kommerskollegium m.fl. är inte heller de som tar lätt på frågor som dessa. Inrikesministern säger att det finns anledning att vara oroad för att en liknande verksamhet skulle utvecklas inom andra sektorer om man släppte fritt fram för enskild arbetsförmedling. Men vi har inte föreslagit att man skall släppa fritt fram. Vi har tvärtom föreslagit att denna verksamhet skall omgärdas med en rad bestämmelser, vilka också finns med i utredningens betänkande. Varför polemisera mot något som ingen har sagt eller föreslagit? Vad som hade varit intressant och som man hoppades på när inrikesministern steg upp i talarstolen, var att han skulle ge en belysning av frågan varför man övergav 1966 års utredning med dess förslag att undanta skrivbyråerna från förbud mot förmedlingsverksamhet. Men ju längre inrikesministern talade, desto klarare förstod man att han inte skulle lämna något svar på den frågan. En ny fråga trängde sig fram, när inrikesministern ville göra gällande alt skrivbyråernas förmedlingsverksamhet inte är något specifikt, utan att anspråk på rätt till enskild förmedling kan göras gällande på andra områden. Man har alltså anledning att fråga, inte bara varför man övergav 1966 års utredningsförslag, utan också varför man över huvud taget beställde den. Om ni inte anser att det är någol speciellt med skrivbyråernas verksamhet, varför beställer ni då en utredning om dem, som kommer fram till att just den ambulerande skrivbyråverksamheten enligt era direktiv skall undantas från lagen om arbetsförmedling?
Herr talman! Jag vet uppriktigt sagt inte hur debiteringen av skrivbyråernas tjänster går till. Antingen nu arbetsgivaren eller den som anlitar hans tjänster debiteras förmedlingsavgifterna eller om det är den till byråerna :anslutna personalen, är det en sak som inte berör allmänheten på något vis. Det är en frivillig anslutning till dessa byråer. Om jag anlitar deras tjänster och gärna betalar förmedlingsavgiften därför att jag vet att jag får ett bra arbete utfört, så må det vara min ensak. Om jag som skrivare låter mig anställas av en skrivbyrå därför att jag inte vill gå till arbetsförmedlingen, så är det väl också min ensak. Jag har mycket svårt att förstå varför de skall tvingas in till den offentliga arbetsförmedlingen. Sedan sade statsrådet Holmqvist att jag borde ha fått svar på min fråga genom upplysningen att det var tillåtet för organisationer att bedriva förmedlingsverksamhet. Ja, det är det, men det är icke tillåtet för organisationer att driva förmedlingsverksamhet i förtjänstsyfte. Jag nämnde att de politiska och ideella ungdomsorganisationerna skaffar sig små extra bidrag genom att förmedla barnvakter. Föräldrarna anlitar mycket hellre dessa ungdomars tjänster än de vänder sig till arbetsförmedlingarna, ty de vet att detta är ungdomar med speciella intressen som inte ta dessa uppdrag bara som ett extraknäck vilket som helst. Vi anser att de ideella organisationerna skall få skaffa sig denna lilla extra inkomst. Det är väl någonting som man borde kunna uppmuntra. Nu är författningen så hårt skriven att arbetsförmedlingarna inte ha möjlighet att lämna organisationerna sådant tillstånd. Myndigheterna kan låta bli att åtala, men förmedlingsverksamheten får inte bedrivas utan vidare. Det är det vi beklagar. Som bas för en stor ungdomsorganisation måste jag hädanefter förbjuda mina underavdelningar att arbeta på detta sätt. Men jag känner dem, herr statsråd, och jag vet att de inte är så dumma att de inte skaffar sig dessa inkomster i alla fall. Visst skall de förmedla barnvakter. De får inte ta beotalt, men en liten frivillig gåva kan de gärna ta emot. Jag kommer inte att anvisa kryphålen, men jag hade velat slippa uppleva alt de själva måste hitta på kryphål. Jag hade önskat att verksamheten legaliserats, men det går tyvärr inte nu, och jag beklagar att lagen fått denna utformning.

Herr talman! Om detta skulle vara en deklaration om scoutrörelsens ideal, så föreföll den mig litet grumlig. Herr Wachtmeister sade sig känna mentaliteten hos ungdomsorganisationerna. Om denna lagstiftning gick igenom fanns det möjligheter att ordna avgifterna för förmedlade tjänster på annat sätt, om jag förstod honom rätt. De exempel herr Wachtmeister angav föreföll emellertid falla vid sidan om det vi nu behandlar. Det var väl knappast tal om någon egentlig förmedlingsverksamhet, såvitt jag kunde förstå. Om herr Wachtmeister är osäker på den här punkten, tror jag att han kan ta kontakt med arbetsmarknadsverket och höra sig för. Det kan finnas skäl för det. Herr Ringaby framställde egentligen bara en fråga. Det är inget påhitt när jag säger att den hade en direkt adress till mig när det gällde butiksstölderna — jag råkade sitta så nära honom att jag kunde lägge märke till hur han formulerade sin fråga. Jag kan naturligtvis inte garantera, herr Ringaby, hur detta fungerar. Men vi har i dag en arbetsförmedling som har betydande resurser och som står till förfogande också för dem som sö ker korttidsarbete. Det finns inget hinder för skrivbyråer att fortsätta sin verksamhet. Inte heller föreligger något hinder för en skrivbyrå att skicka i väg någon maskinskriverska eller stenograf till ett företag, herr Wachtmeister — det förefaller som om det i fortsättningen skulle gå alldeles utmärkt att göra det. Hinder uppkommer bara när uthyrningsföretaget i fråga kan anses överlåta sin personal till någon annan firma som då övertar kommandot över personalen. Herr Romanus sade tidigare att han tyckte att man kunde ändra mening från i våras. Jag har ingen anledning att säga att man behöver göra det. År 1966 företogs en utredning. Jag var vid den tidpunkten inte på något sätt med om att ta initiativ till denna. Utredningen kom till eftersom det fördes en diskussion om dessa saker, precis som fallet är i dag. Det gjordes gä lande att frågan om skrivbyråerna var så specieil att man behövde låta utreda den. Det blev då klarlagt att det fanns anledning att sätta stopp för denna utveckling, och jag kan inte inse att det bör kunna åberopas som ett skäl mot att vi nu diskuterar denna verksamhet. Herr Romanus har visserligen den uppfaitningen att skrivbyråverksamheten är någonting speciellt, men jag har träffat personer som med samma starka inlevelse som herr Romanus hävdar att man bör göra undantag för andra områden. Vi hörde barnpassningen nämnas alldeles nyss, och man kan väja fler områden, där var och en anser att det finns speciella motiveringar. Jag menar därför att det är allt skäl för oss att fasthålla vid linjen att det inte skall vara möjligt att driva sådan här verksamhet i vinstsyfte. Väl får det ordnas på annat sätt, men arbetsförmedling skall inte vara någonting som andra människor tjänar pengar på.

Herr talman! Det är givet att rege ringen kan ändra mening — det är beklagligt att man ändrar mening i fel riktning. Orsaken till att jag åberopade utredningen var emellertid att inrikesministern sade att det är inget speciellt med just skrivbyråverksamhet. Men det har ju gjorts en hel uiredning om saken, som har kommit fram till att skrivbyråverksamheten kan undantas. Dessutom finns det en skrivbyråverksamhet i dag som utnyttjas av departement och statliga myndigheter i långa rader. Vidare tillstyrkte de flesta remissinstanser utredningens förslag. Och i en rad länder — bl.a. övriga skandinaviska länder — gör man ett undantag på detta område och tillåter skrivbyråverksamhet i auktoriserad form, exempelvis i Danmark, av ungefär den typ som här föreslås. Då kan det väl ändå finnas skäl att säga att det måste vara något visst med skrivbyråverksamheten. Dessa byråer ger en service som de offentliga arbetsförmedlingarna inte ger; i annat fall skulle inte alla dessa myndigheter anlita byråerna. Det är väl ändå en skenfäktning att påstå, att skrivbyråverksamheten är precis som vilken annan verksamhet som helst, och att det därför inte finns någon anledning att göra ett undantag. Jag tycker att motiveringen är litet mager när inrikesministern säger, att man ändrat mening därför att det är klarlagt, att det finns anledning att sätta stopp för denna verksamhet. Det är ju inte klarlagt. Det har inte framförts ett enda argument för att det nu skulle finnas anledning att sätta stopp för denna verksamhet; det har inte påvisats vilken skada den gör. När det gäller varven är saken helt säkert klarlagd — det har jag instämt i. Men beträffande skrivbyråerna har inte eit enda skäl för att stoppa verksamheten anförts. Man bara upprepar som cen irossats, att människor får inte bedriva sådan här verksamhet i förvärvs syfte och tjäna pengar på det. Men den trossatsen var ju känd redan 1966. På vilket sätt har något nytt blivit klarlagt, herr inrikesminister?

Herr talman! Kammarens ledamöter tycker säkert att det allra mesta redan är sagt, men det vore mot min natur att avstå från att yttra mig i den här frågan, när jag har slagits i — tror jag åtta år för att få en ändring till stånd. Jag skall börja med att vara snäll och hygglig mot inrikesministern. Han låter så lugn och sansad, och han för sin argumentering på ett så charmerande sätt. Han låter så oändligt k'ok och förnuftig, i allmänhet. Just därför är jag så väldigt förvånad över att statsrådet kan lägga fram ett sådant här förs!ag och låta det omfatta även skrivbyråerna. Det stämmer ju inte överens med inrikesministerns sinnelag. Låt oss nu skilja ut hela diskussionen om varven, ty i den frågan avviker min mening inte särdeles mycket från inrikesministerns. Det är uppenbart att förhållandena icke är tillfredsställande på det området. Redan i arbetsmarknadsutredningen kunde = vi konstatera att de riktlinjer för hur man skulle få rätsida på detta, som drogs upp 1964 i samarbete mellan representanter för både AMS, arbetsgivare och arbetstagare inom varvsindustrin, uppenbarligen inte haft tillräcklig effekt. De reviderades senare, år 1966. Den uthyrningsverksamheten har inte bara fortsatt, trots åtalsanmä an från AMS, utan också spritt sig till andra sektorer inom industrin än varven. Då förstår jag mycket väl att inrikesministern råkar i ett dilemma. Om man drar upp riktlinjer mellan representanterna, om man reviderar dessa riktlinjer för att komma till rätta med verksamheten och ändå inte kommer åt den förstår jag att inrikesministern blir bekymrad och frågar: Vad skall vi göra? Vilka straffsanktioner skall vi hitta på för att få dessa människor att avstå från sådan verksamhet? Den innebär ju ingenting annat än att de försöker komma förbi en löneöverenskommelse för att kunna ta ut traktamenten från ett företag som är domicilierat på annan plats än där varven ligger. Det är ju på det sättet som det går till, och det får det faktiskt inte göra. Vi har länge försökt övertyga riksdagen, både i utskotten, i motioner och debatter, om att förhållandena är annorlunda för skrivbyråerna. I det fallet kan vi, herr inrikesminister, inte bli överens. Våra ansträngningar har inte krönts med framgång och kommer inte att göra det i dag heller, ty första kammaren har redan fattat beslut i enlighet med propositionen. Första gången denna fråga behandlades i andra lagutskottet tyckte vi oss märka en viss positiv förståelse för att skrivbyråerna verkligen fyllde en angelägen uppgift. Det var först efter domen i högsta domstolen i början på 1960-talet som frågan togs upp i riksdagen. Vi ville då åstadkomma en förändring. Men under de allra senaste åren har klimatet blivit allt kyligare; skrivbyråerna har verkligen blivit utsatta för förändringens vind, det är uppenbart. Detta framgick inte minst av fröken Sandells inlägg. Jag skulle helst vilja dra en slöja över vad hon sade, men jag skall be att få tala om för fröken Sandell att dem som jag ta'ar för här är »de profithungriga, mindre nogräknade människor som tjänar grova pengar». Jag kämpar med gott samvete för dem ty jag känner dem inte som sådana människor som fröken Sandell karakteriserade dem. Låt det nu vara slut på hettan i debatten, men om fröken Sandell använder hårda ord skall jag göra det också. Andra lagutskottet låter sig uppenbarligen inte övertygas av några som helst argument. Övertygande invändningar mot straffskärpningen har anförts av dem som talat för reservationerna. De har inte heller lyckats övertyga inrikesministern. Nu skall alltså dörren definitivt slås igen för skrivbyråerna. Den utredning som inrikesministerns proposition har grundats på gick ännu längre. Utredningen föreslog en straffskärpning från böter till ett års fängelse. Det undandrar sig min bedömning — det är väl en fråga som departementschefens närmaste man, rättschefen, får svara på — om det förslaget skulle ha gått på remiss till lagrådet. Nu har alltså gränsen satts vid fängelse i ett halvt år, ett förslag som lagrådet inte haft anledning att yttra sig över. Så hårdhjärtad som utredningen var nu inte statsrådet: hälften prutades genast, och det fick räcka med ett halvt år. Men den 1 juli nästa år skall alltså dessa människor hängas — de har fått en galgenfrist på ett halvt år, alltså det halvår som inrikesministern prutade. Jag tycker att det förslag som nu läggs fram är en bra illustration till statsminister Palmes uttalande «att verkligheten är vår svåraste fiende. Om inte verkligheten vill rätta sig efter våra intentioner, desto värre för verkligheten. Fienden skall nedläggas till sista man — eller i detta fall snarare sista kvinna — med den ammunition, alltså fängelsestraff, som statsmakten förfogar över. På det sättet förverkligas den socialdemokratiska valparollen om vaifrihetens samhälle. Det var en stolt paroll när den fördes fram, men så blir det på det ena området efter det andra: valfriheten blir allt mindre . Vad som mest förvånar är detta: Tror man verkligen i kanslihuset, tror experterna där, att det ute i landet finns någon resonans i det allmänna rättsmedvetandet för ett förslag som hotar med fängelsestraff när det gäller människor vars enda brott är att de skaffar sysselsättning åt kvinnor och andra som önskar ta kortvariga vikariat eller korttidsanställningar? Tror inrikesministern, uppriktigt talat, att det finns någon resonans för en sådan uppfattning? Det tror inte jag. Samma straffhot skall nu hänga över dem som anlitar sådan här »svartlistad> arbetskraft, som man väl kan kalla den. Riksåklagaren anser att den som endast begagnar sig av olaglig verksamhet i regel inte straffas enligt svensk rätt. I sitt remissyttrande säger riksåklagaren: »Det finns goda skäl att som huvudregel hålla fast vid denna princip.» Det gör man alltså inte nu längre, utan nu gäller straffhotet också dem som anlitar denna arbetskraft. Även inrikesministern har tydligen i en stund av uppriktighet i propositionen medgivit att den nya lagstiftningstekniken på det straffrättsliga området kan sägas vara mindre tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Det borde inrikesministern ha tänkt på ytterligare innan propositionen lades fram. Han garderar sig med att åtal för olaga arbetsförmedling — hör nu — »i allmänhet kommer till stånd efter en anmälan från AMS». Däri skulle ligga en viss garanti från rättssäkerhetssynpunkt. Inrikesministern får förlåta att jag sätter ett stort frågetecken för garantin från AMS. Det statliga arbetsförmedlingsmonopolet skulle alltså ut göra skyddet, och detta skydd skulle stärkas efter hand som »vi får en rikare rättspraxis på detta område». Jag måste fråga, herr inrikesminister, om inte det är att sätta räven till väktare i hönsgården för att hönsen skall värpa bättre när man sätter detta monopol till rättsskydd för människorna? Praxis får visa vad som är brott och inte brott. Det betyder att man inte på förhand vet om man begår ett brott eller inte. Vi kan inte förundra oss över att hovrätten för Västra Sverige, som har åberopats som en av remissinstanserna för förslaget, har riktat kritik mot förslaget i dessa delar. Detta har jag citerat i motionen och skall inte upprepa det och därför förlänga debatten. Nu skall jag angripa frågan från en annan infallsvinkel. Herr Romanus läste upp en hel katalog — och jag skulle kunna fortsätta på alla de myndigheter och verk som anlitat de enskilda skrivbyråerna.

Nu säger naturligtvis inrikesministern att detta är en våldsam överdrift och rena demagogin. Det är möjligt, men så skulle det kunna gå till, om AMS skulle anmäla dessa personer till åtal för att de utnyttjat den svartlistade arbetskraften. Jag skall medge att inrikesministern icke hör till de förtappades skara; inrikesdepartementet tycks aldrig ha anlitat den här »svarta arbetskraften». Men LO:s mjöl är inte helt vitt när det gäller att ta i anspråk denna service från de enskilda byråerna. Det har helt nyligen hänt att LO — som är en av de två ständigt åberopade remissinstanser vilka var emot den ändring som föreslogs av 1966 års utredning — har anlitat dessa enskilda byråer. Det är det egendomliga att alla de prominenta personer jag nyss nämnde samt LO inte har låtit sig hindras från att anlita dessa olagliga förmedlingar ens efter högsta domstolens fällande dom i början av 1960-talet. Hittills har alltså inte AMS kunnat anmäla dem till åtal, men från den 1 juli nästa år är det fritt fram om de fortsätter med denna verksamhet. Det är nog bäst att inrikesministern ser till att informationen i god tid går ut till alla dessa myndigheter, så att de kan »huka sig» för åtalsanmälan i fortsättningen. Annars råkar de illa ut. Senast i våras talade jag för den motion jag hade väckt i januari om undantag för skrivbyråerna. Den utredning som kom litet längre fram på våren eller sommaren har inte rubbat min uppfattning, och det har inte heller propositionen gjort. Jag tycker, herr inrikesminister, att det är ett olyckligt förslag. Alla våra argument, som fått starkt stöd i remissvaren och i den förra utredningen, tycks inte hjälpa. De argument vi har framfört i motioner och kammardebatter kan uppenbarligen inte rubba vare sig andra lagutskottet eller inrikesministern. De har tagit som sin uppgift att det här skall genomdrivas till varje pris, och det beklagar jag, herr inrikesminister. Låt mig till sist, herr statsrådet, eftersom det i dag är den 10 december och Nobeldagen, erinra om några ord som nobelpristagaren Bertrand Russell yttrade när han var i Stockholm för ungefär tio år sedan. Det finns särskild anledning att erinra om nobelpristagaren just på den här dagen, Nobeldagen, därför att det också är de mänskliga rättigheternas dag. Vid sitt besök här i Stockholm yttrade han. »Med varje statlig reglering går ett stycke mänsklig frihet förlorad.> De orden tycker jag att också inrikesministern borde besinna.
Herr talman! När jag lyssnade till herr Björkman fick jag en känsla av att han hade glömt bort att jag har blivit inrikesminister; han talade om värpande höns och rent mjöl precis som om jag fortfarande vore kvar inom jordbruket. Herr Björkman anslog en lättare ton än de övriga i denna debatt. Jag hade en känsla av att han kanske mer än andra som har talat i denna sak har klart för sig att den princip som jag har försökt fastslå i föreliggande proposition är mycket väsentlig för många människor här i landet. Jag vill gärna säga till herr Björkman att det självfallet inte är så att det strängaste straffet är avsett för de lindrigaste förseelserna. Här har man argumenterat som om det egentligen inte fanns något annat att välja på. Jag menar att domstolarna i vanlig ordning kommer att pröva den frågan. Jag har inte anledning att tro att man i doumsluten på detta område skall komma till någon annan uppfattning än eljest, nämligen att hårda straff är förbehållna de grövre brotten. Det finns således inte anledning att göra så långtgående antaganden som man här gjort. Jag tror knappast att Otto Nordenskiöld som radiochef har försummat sig i deita avseende; han liksom den nuvarande TCO-chefen har varit starkt engagerad för en lagstiftning på detta område. Jag kan väl frita honom från den misstanken; han har knappast på den här korta tiden hunnit med att göra sig skyldig till någon sådan förseelse. Låt mig sluta med att säga att detta för mig är ett genomtänkt ställningstagande. Det är ett uttryck för min åsikt att vi bör kunna hävda en riktig princip som vi har fastlagt, nämligen den att vi inte i vårt land skall ha någon = förmedlingsverksamhet med arbetskraft i vinstsyfte. För mig är det väsentligt att vi kommer till rätta med detta problem. Det är avvikelserna från en gällande lagstiftning som vi har varit oroade av. Vi har menat att om vi inte sätter stopp för dessa avvikelser, vet vi inte vart det kan bära hän. För mig är det rätt angeläget att man får den bärande principen fastlagd av riksdagen. Jag beklagar att de borgerliga partierna inte tycks ha tillmätt dessa frågor samma principiella betydelse och värde som jag har gjort.

Herr talman! Jordbruksutskottets utlåtande nr 51 behandlar proposition 173. I den föreslås vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark för att göra det möjligt att reglera sjön Autajaure och bygga Ritsems kraftstation. Detta är en mycket stor principiell fråga, men eftersom timmen är sen hoppas jag kammaren håller mig räkning för att jag fattar mig relativt kort. Vattenfall har begärt rätt att reglera vattnets avrinning ur Autajaure och Satisjaure sjöområden. Ett markområde om cirka 13,5 kvadratkilometer kommer att överdämmas, och därav är det 2 kvadratkilometer som berör Stora Sjöfallets nationalpark. Även om den arealen i och för sig är rätt ringa, är den ändå med hänsyn till tidigare exploateringar ganska stor. Man tog 183 kvadratkilometer i anspråk för Suorvamagasinet och cirka 32 kvadratkilometer för Satisjaures reglering och Vietas kraftstation. De sammanlagda arealerna blir alltså rätt betydande. Den överdämning som blir följden av ett tillstånd i enlighet med propositionen innebär ett spolierande av oersättliga naturvärden. Den försämrar även samernas möjligheter till renskötsel. Genom de tidigare dämningarna har mellan 7 000 och 8 000 hektar av de kvalitativt bästa renbeteslanden lagts under vatten. Den dämning det nu gäller tar mer än 700 hektar av de återstående renbeteslanden i anspråk. Förlusten blir större än arealen direkt utvisar, då det här rör sig om de bästa vårbetesoch kalvningslanden. Nackdelarna drabbar speciellt Sörkaitums sameby. Även fisket kommer att lida men av de föreslagna dämningarna. För naturen och människorna innebär sjöregleringarna stora nackdelar, och man måste förstå att människorna reagerar mot de föreslagna åtgärderna. Det är således stora naturvärden som här går till spillo. I centern har vi ansett att ett genomförande av Kaitumprojektet bör undvikas. Av denna anledning bör inte heller några delbeslut fattas enligt vår mening. Även om ett beslut om Ritsemprojektet inte direkt innebär att Kaitumprojektet måste genomföras, bör dock dessa projekt ses i ett sammanhang. Det finns ett klart samband mellan Ritsemoch Kaitumprojekten det är detta som är faran. Enligt vår uppfattning kommer Ritsem att starta Kaitumprojektet, något som vi inte vill vara med om. Våra farhågor besannas av den skrivelse som statens vattenfallsverk har tillställt oss riksdagsledamöter. I skrivelsen anförs att vattenfallsverket inom kort kommer att till vattendomstolen inlämna ansökan om reglering av Kaitumsjöarna och överledning av vattnet till Luleälven samt anläggande av Kaitums kraftstation. Hur kommer regeringen att ställa sig då? Det är detta som vi inte vet. Vi anser det således vara fel att ta ställning till Ritsemprojektet, då en samlad plan för utbyggnaderna saknas. Vi har därför yrkat avslag på propositionen. Men vi befinner Oss i gott sällskap. Såväl kammarkollegium som statens naturvårdsverk har ifrågasatt tillåtligheten. Även gruvarbetarna i malmfälten går emot projektet. Även om en sådan utbyggnad på i propositionen föreslaget sätt skulle innebära en hel del fördelar, torde dessa dock inte uppväga nackdelarna. Framför allt bör en bättre bild erhållas över verkningarna av projektets genomförande. Vi har yrkat avslag på föreliggande proposition, vilket också följts upp i den till utskottets utlåtande fogade reservationen, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Ur den proposition år 1966 som låg till grund för den fjärde Suorvaregleringen skall jag till en början hämta några fakta. Där står — liksom i den proposition vi nu har att behandla — om .1909 års riksdagsbeslut då Stora Sjöfallets nationalpark instiftades att det skedde »i syfte att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd>. Men det är väl ingen av våra nationalparker som har blivit så illa åtgången. Först utbröts år 1919 en del för reglering av de s.k, Suorvasjöarna. Sedan har vi haft tre regleringar, en 1927, en 1939 och en 1963. För den senaste regleringen beslöt riksdagen 1962 att medge visst intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, och dessutom fick Kungl. Maj:t fullmakt att vidta ytterligare inskränkningar i den mån det behövdes för byggandet av Vietas kraftstation. Den första regleringen satte dämningshöjden till 428 m, den andra till 435 m, den tredje till 438 m, och den fjärde regleringen som nu pågår till 453 m med en lägsta dämningshöjd av 423 m över havet. Det är alltså 30 m amplitud mellan högsta och lägsta dämningshöjd. Med de långgrunda stränder som finns där på många ställen förstår man att landskapet kommer att omvandlas betydligt. På försommaren då det har varit lågvatten har det sett förskräckligt ut. När = vattendomstolen «behandlade den fjärde regleringen kunde vattendomstolen inte ge tillstånd till regle ringen därför att det skulle bli för stor olägenhet för rennäringen. Man uppskattade intrånget på rennäringen till 3,5 miljoner kronor, och ärendet måste därför gå vidare till Kungl. Maj:t för att få ett beslut av riksdagen 1966. Statens naturvårdsverk yttrade sig över denna reglering och sade då att Suorvasjöarna tillhörde den grupp av sjöar som man i 1961 års överenskommelse, den s.k. freden i Sarek, hade gått med på att man skulle få reglera. Jag återkommer till 1961 års överenskommelse om en stund. Naturskyddet gjorde 1961 ingen invändning mot regleringen. Om den fjärde regleringen anfördes 1966 av naturvårdsverket som motiv för att man gick med på den, att man uppnådde ett väsentligt krafttillskott och att åtgärderna drabbade sjösystem som redan genom de tre tidigare regleringarna förlorat sin ursprungliga karaktär. Stora Sjöfallets nationalpark har genom de hittillsvarande regleringarna och den fjärde, som alltså pågår, helt förändrat karaktär i sin mellersta del, alltså Stora Lule älvs huvudfåra med Stora Sjöfallet, som en gång gav nationalparken dess namn. Nu ligger värdet i ytterdelarna, och vad det nu gäller är som framgår av kartan i propositionen områdena intill den norra begränsningslinjen som från väster följer sjöarna Autajaure och Teusajaure fram till Satisjaure och Vietas kraftverk. I propositionen talas inte om någon vattenöverledning från Kaitumjaure och Piteälvens älvområde. Kartorna i propositionen är skickligt tillskurna, så att man inte skall ana att Satisjauremagasinet har något samband med en eventuell Kaitumöverledning. Men vi hyser oro för att detta förbereds, och det är naturligt med hänsyn till den metod för stegvisa ingrepp som vattenfallsverket praktiserat i Stora Luleälvsområdet och annorstädes, vilket också framgår av det papper från vattenfalls verket som lagts på våra bord. Att företaget går till väga på det sättet beror också på att vattenlagen inte inbjuder till någon planering i stort utan plockar ett förslag i taget. Men naturligtvis måste vattenfallsverket som exploatör ha mera långsiktiga planer. Sådana fanns när det gällde Vindelälven, men man begärde och fick vattendom på ett kraftverk osv. Vad som något upprör mig i detta sammanhang är att verket kallar sina exploateringsplaner för regionplaner. Regionplan är en i byggnadslagen lagfäst form för översiktlig planering där motstående intressen beträffande markanvändning inklusive vattenområden avvägs med hänsyn till allmänna intressen och även med behörigt hänsynstagande till enskilda. I detta fall är bevarandet av resterna av Stora Sjöfallets nationalpark det allmänna intresset och vattenfallsverket som €exploatör det enskilda. Man kan kalla sin exploateringsplan för vad som helst, men ett statligt verk bör undvika en benämning som är lagfäst för ett helt annat ändamål. Statens vattenfallsverk har som sagt tjänstvilligt delat ut en partsinlaga på våra bänkar några dagar innan ärendet skall avgöras. Det är svårt att hinna med en sakgranskning, men några kommentarer kan vara på sin plats. Först åberopas 1961 års överenskommelse som jag redan nämnt, och jag vill något beröra innehållet i den. Det var en överenskommelse som träffades mellan Vattenfall och företrädare för naturvårdsintressena. Det fanns inget naturvårdsverk på den tiden och inte heller statens naturvårdsnämnd. Det var i stället 17 olika i huvudsak frivilliga sammanslutningar som hade naturvård på sitt program. Med var också Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté, domänstyrelsen och kammarkollegiet bland de statliga verken.

Man tänkte då bl.a. på den påbörjade diskussionen om kärnkraft och värmekraft som började bli ett väsentligt inslag i kraftförsörjningen liksom man naturligtvis även tänkte på den ändrade synen på naturvärden över huvud taget. I den bilaga i vilken de vattendrag det gäller har räknats upp finns Stora Sjöfallet med som ett objekt som erfordras för Vattenfalls aktuella utbyggnadsplaner och som således de naturvårdande organen gick med på en utbyggnad av. Man gick också med på någonting som kallas för Vietasjokks nederbördsområde. Dit hör otvivelaktigt Autajaure och Teusajaure och ovanför liggande vattendrag och sjöar. Dessa områden var upptagna i överenskommelsen. Kartor finns med som visar att så är fallet. Själva överenskommelsen skrevs under den 5 oktober 1961, men man hade sedan ett sammanträde den 21 oktober innan man gick till Kungl. Maj:t med ärendet den 9 november 1961. I denna framställning till Kungl. Maj:t görs framför allt invändningar från samernas håll. Svenska samernas riksförbund ansåg att man inte tagit hänsyn till samernas intressen; jag återkommer även till detta.

I den partsinlaga — jag vill kalla den så — som vi fått på våra bord finns en del skrifter återgivna, bl.a. en allmän översikt författad av Vattenfall, en plan över Ritsemutbyggnaden och en avskrift av vattendomstolens framställning till Kungl. Maj:t. Jag skall göra några kommentarer i kanten till dessa handlingar. I fråga om kalkylräntan har inför vattendomstolen angivits en kapitaliseringsränta på 4 procent under oändlig tid för att få fram ett överskott. Om räntan mera verklighetstroget sätts till 7 procent och avskrivningstiden till 40 år, blir vinsten betydligt reducerad. Man räknar med ca 700 000 kronor om året. Denna räntesats förutsätts i en studie som CDL, Centrala driftledningen, inlämnat i år med antydan om att man i sådana här fall borde sätta räntan ännu högre med hänsyn till det ränteläge vi haft under de senaste åren. I så fall försvinner vinsten helt. Små förändringar i kärnkraftsutbyggnadskostnader, i oljepriser liksom i byggnadskostnader för verk och ledningar kan också göra att den smala marginalen för beräknad vinst kan naggas i kanten. Därför kan jag inte utan vidare skriva under det uttalande som vattenfallsverket gör — för all del i enlighet med hur vattendomstolen har uppfattat det — att detta kraftverk skulle vara så lönsamt.

Det kan inte vara antingen det ena eller det andra, utan det måste vara båda tillsammans. Men så är det inte skrivet i Vattenfalls framställning. Sedan säger man om naturintrånget att det kompenseras genom att man avsatt mark till Padjelanta nationalpark, vilket var en förutsättning när man träffade 1961 års överenskommelse. Man resonerar här ungefär som om Vattenfäll hade absolut och prioriterad rätt att bygga ut allt vatten inom räckhåll och inte skulle kunna ge efter på den rätten utan kompensation. Det tycker jag är en felaktig inställning till frågan, speciellt när det gäller en nationalpark. Vidare står det något obegripligt om att 60 till 80 procent av Norrbottens läns yta har viss reservatkaraktär. Det kan jag inte alls förstå. För övrigt är det ganska stor skillnad på 60 och 80 procent, det är inte mindre än 20 000 kvadratkilometer som skiljer. Bara det gör att jag tycker att det är ett egendomligt uttryck. Beträffande renskötseln påstår man att det inte blir något väsentligt intrång. Detta emotsägs emeNertid mycket kraftigt av samerna själva. Från Sörkaitums lappby har man skrivit om den saken och även uppvaktat jordbruksministern. Man har särskilt framhållit att den låglänta terrängen runt Autabäckenet kommer att ligga under den tänkta övre dämningsgränsen. Dessa låglänta områden uppges vara av vital betydelse som kalvningsoch betesland. Byn har inte heller likvärdigt kalvningsland på annat "håll. Dessutom påverkar klimatförändringar på grund av dimmor efter uppdämningen lappbyns livsbetingelser både beträffande :renskötseln och i övrigt. Det stora intrång, som jag tidigare nämnde och som uppskattades i samband med den fjärde Suorvaregleringen, visar att: Sörkaitums lappby är särskilt illa åtgången i dessa sammanhang. Härefter följer redogörelsen för Ritsemprojektet i partsinlagan, där det hävdas att detta har ingått i Vattenfalls regionplan från år 1960. Det är emellertid underligt att såvitt jag kan finna inte ett ord skrevs eller sades härom, då riksdagen 1966 behandlade det tidigare intrånget i Stora Sjöfallets nationalpark. Jag förstår att vattenfallsverket hela tiden haft framför sig en plan innebärande att man går framåt bit för bit. Man har fått ett medgivande i taget men begriper inte varför vissa riksdagsmän inte inser att slutet på serien är uppnådd med de resultat som vunnits varje gång en framställning gjorts. Det är möjligt att regeringen haft saken klar för sig och kanske även vederbörande statsutskottsavdelning, men i varje fall har inte vi meniga riksdagsmän fått reda på vad regionalplanen innehåller. Detta gäller trots att vi under min riksdagstid — som inte är så lång — vid två tillfällen behandlat dessa frågor, vilka tydligen varit planerade sedan 1960 och nu fullföljs på det sätt som föreslagits. Herr talman! Det är många talare anmälda, och jag måste därför begränsa mig till det anförda. Jag vill bara påpeka en liten kuriositet, som på sitt sätt kan belysa att vattenlagen och vattendomstolarnas handläggning av ifrågavarande ärenden inte följt med vår tid. Det pågår en särskild utredning som arbetar med dessa frågor för att få till stånd en mera planmässig behandling härav vid domstolarna. I vattendomstolens underdåniga skrivelse till Konungen, som är intagen i partsinlagan från 'vattenfallsverket, återfinns följande rubrik: »Hinder enligt naturskyddslagen.» Vi vet ju alla i denna kammare att den lagen upphävdes för många år sedan och att nu gällande lag heter naturvårdslagen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den mycket välskrivna reservationen till jordbruksutskottets utlåtande.

Herr talman! I proposition 173 begärs riksdagens tillstånd att göra intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Intrånget är inte särskilt stort, det rör sig om att lägga ungefär 2 km? sjöstrand under vatten. Man skulle alltså kunna tycka att hela frågan är ganska betydelselös och inte skulle behöva förorsaka någon större debatt. Ändå vågar jag påstå att det beslut som riksdagen kommer att fatta i denna fråga i tvåkammarriksdagens elfte timme kommer att få konsekvenser, som i tiden sträcker sig långt bortom giltigheten för vår nya konstitution. Vad frågan gäller är nämligen först och främst vårt ansvar för kommande generationer. Det ansvaret begränsar sig icke till en 2 km? stor överdämning utan berör hela vår syn på land och natur, lag och rätt, frihet och tvång, ekologi och naturskydd. Ur en synpunkt beklagar jag att debatten inte kan föras i vår nya p'enisal. Efter vad jag erfarit kommer vi ledamöter att där ha möjlighet att utnyttja visuella hjälpmedel. Att detta är angeläget framgår inte minst av att till propositionen har fogats en om än ofullständig så dock karta. Herr talman! Debatten får föras utan åskådningsmaterial, och det ställer ökade krav på oss reservanter när det gäller att till kammarens ledamöter föra fram motiven till vårt avslagsyrkande på propositionen i fråga. När riksdagen beslöt att förklara vissa områden i vårt land som nationalparker grundades detta på noggranna överväganden. Allteftersom kommunikationerna förbättrades och vår egen rörlighet ökade, så ökade också vår mänskliga påverkan på naturmiljön. Vägbyggen och andra byggnadsarbeten, telefonledningar, fritidsområden, kraftverksbyggen och fritidsfiske har bidragit till att förenkla och förljuva vår tillvaro men har också medfört ingrepp i en förut orörd natur. För att försäkra vårt land om att ur olika synpunkter värdefulla områden icke skulle förändras utan få behålla sin karaktär av vild mark med den fristad en sådan ger både vilddjur och flora beslöt vi att genom lag skydda vissa områden och göra dessa till nationalparker. Stora Sjöfallet är ännu så länge en sådan nationalpark. Våra materiella krav, förverkligade i en ökad efterfrågan på elenergi, har emellertid inneburit att vi har måst nagga denna lag i kanten. Och vi har gjort det med besked. Jag syftar då på de olika regleringarna av Akkajaure, Suorvamagasinet, som ursprungligen bestod av fem fjällsjöar men som i dag är ett enda stort vattenmagasin. Genom byggandet av Vietas kraftstation och genom Akkajaureregleringarna har nära en sjundedel av Stora Sjöfallets nationalpark förstörts. Där vi vanliga människor inte får röra en växt — det framgår av reglerna för Stora Sjöfallets nationalpark — där har Vattenfall brusat in med maskiner, grävt och torrlagt, sprängt tunnlar och för all evighet förstört stora områden. Det är följden av denna förstöring som spåras i propositionen. Nationalparksbegreppet har = blivit uppluckrat, och en låt-gå-mentalitet har blivit alltmer vanlig. Vi behöver elkraft, det är ändå så få som besöker området, det finns ju andra områden, låt oss bygga en väg, vad skall det hela tjäna till, det är argument som blir alltmer vanligare. Herr talman! Jag ser sådana yttranden som tecken på bristande respekt för gällande lag. Men vad värre är: de andas en krass materiell syn på vår naturmiljö, vilket jag och många med mig finner skrämmande. Vårt folk och vårt land har fått naturen i gåva att förvalta. I den allmänna miljödebatten inte minst från socialdemokratiskt håll hörs allt oftare att vi inte får förbruka våra naturtillgångar. Men naturtillgångar är inte bara vatten och luft. Naturtillgångar är också landskap, djur och växter. Och även när vi måste exploatera har vi skyldighet att göra bedömningar. Kan vi utan olägenhet för framtiden göra in grepp som aldrig kan återställas? I många fall kan vi göra det med gott samvete, i andra fall måste vi göra det med dåligt samvete. Men vi får aldrig starta en verksamhet med att döva samvetet för att sedan godtyckligt kunna handla. För att kunna lägga fram propositionen om byggandet av Ritsems kraftverk har Vattenfall och regering använt det senare tillvägagångssättet. Den tekniska beskrivningen från statens vattenfallsverk till vattendomstolen är som jag ser det huvudsakligen kompletterad med bortförklaringar i syfte att döva våra samveten, något som jag också tycker klart framgick av herr Tobés anförande. Ritsemprojektet innebär att de två stora sjöarna Sitasjaure och Autajaure norr om Suorvamagasinet däms upp med en regleringsnivåskillnad på 33 m. Från Autajaure sprängs en tunnel till Ritsem, där en underjordisk kraftstation placeras. Genom en 50 m hög och 500 m lång moränvall avspärras Autajaures normala utlopp österut genom Teusadalen till Satismagasinet. Ingreppet innebär bl.a. att Teusajaure blir till stora delar och ganska ofta torrlagd, och tillflödet till Satisjaure blir begränsat. Vietas kan icke fullt utnyttjas av Satismagasinet. Detta magasin kan emellertid utnyttjas helt och hållet om Kaitumbygget blir en realitet och man för vattnet den nya vägen. Om man reglerar Kaitum, får man alltså ett fullt utnyttjande av Satismagasinet, och på köpet får man en kraftstation i Kaitum. Jag skulle vilja höra vad som är orsaken till att Kaitumprojektet icke är omnämnt i propositionen, ty alla delar av detta sjöområde, med redan projekterade eller i hemlighet planerade kraftverksbyggen, hänger ihop. De hänger ihop geografiskt, men de hänger också ihop ekonomiskt. Propositionen är i alla avseenden osedvanligt mager för att komma från det bördiga jordbruksdepartementet. Riksdagen har ju uttryckligen fastställt att förslag om kraftutbyggnad skall ses i större sammanhang, och det hade inte varit orimligt om jordbruksministern med ett ord berört de framtida planerna på Kaitumområdet. Om Kaitumprojektet blir verklighet kommer, som vi vet, Sjaunja fågelskyddsområde, som är unikt i världen, att bli förstört. Den skuldbördan vill vi inte bära, men kanske blir vi tvingade till det genom att tillåta Ritsemutbyggnaden. Givetvis har såväl Vattenfall som regeringen vägt skäl för och emot varandra. Man har bedömt det ekonomiska utbytet och satt detta i relation, antar jag, till de skador som nationalpark och natur i övrigt åsamkas, liksom man bedömt effekten för samerna och deras renskötsel. Man har också, såvitt framgår, bedömt verkan för sjötrafiken och turismen samt i någon ringa mån för floran. Vi reservanter har också gjort sådana här bedömningar, men vi har kommit till resultatet att propositionen bör avslås. Jag skall ge några skäl för våra bedömningar. Jag vill gärna börja med samernas situation. Att deras representanter gått emot utbyggnaden torde vara klart för oss alla; för dem är det ett livsvillkor att inte ytterligare ingrepp görs. Och med livsvillkor menar jag att de villkor, som de själva ställer upp för den livsföring som de önskar, icke tillåter att man gör de ingrepp som föreslås i propositionen. Vi har, herr talman, också i detta land ett minoritetsproblem. I vårt land liksom i många andra länder finns det människor som lever annorlunda. På många ställen gör de det av tvång, på andra av fri vilja. Den viktiga frågan är hur stor rätt samhället har att ingripa i dessa människors levnadsvillkor. Vid remissbehandlingen av förslaget har detta avstyrkts av de mest berörda byarna, Sörkaitums och Mellanbyns samebyar. Kammarkollegiet och statens naturvårdsverk har med hänsyn till re gleringens inverkan på renskötseln och till naturvårdsintressena ifrågasatt företagets tillåtlighet. Svenska samernas riksförbund avstyrker av rennäringsskäl att intrång i nationalparken får göras. Vad gör departementschefen, dvs. jordbruksministern? Han säger bara att de slantar som grustäkterna inbringar skall användas för ändamål som gagnar rennäringen. Det är allt. Vad säger Vattenfall? Det redovisar siffror av vilka framgår att antalet samehushåll inte är särskilt stort, att kanske högst 200 personer berörs. Och indirekt framgår att dessa i sin tur har alldeles för få renar för att deras näring skall uppfylla kraven på lönsamhet. Ja, herr talman, nog lever vi i ett förmyndarsamhälle. Att staten snart skall lägga sig i allt i vårt dagliga liv, det har vi hört inte minst i den föregående debatten i dag. Men vi kan i allmänhet trösta oss med att vi är många, att vad som gäller en gäller alla, och vi har vår demokratiska rätt att göra vår stämma hörd. Samerna har det svårare. Här träder det allsmäktiga samhället in, underkänner deras levnadssätt och använder deras fåtal som skäl för att göra Övergrepp. Jag finner det ovärdigt vårt land. Håller här på att växa fram cen praxis som går ut på att när få drabbas skall ett övergrepp tillåtas? Det är en mycket farlig väg, som alltför många stater vandrat vad gäller deras behandling av folkminoriteter. Vi har hos oss hårt kritiserat sådana övergrepp, och vi får inte själva börja tillåta oss dem. Vårt ansvar borde i stället vara större gentemot dem som inte i kraft av sin mängd kan påverka politiska beslut. Jag finner att samernas remissvar väger tyngre än kanske några andra. Onekligen undrar man hur vattendomstolen läst remissvaren. Länsstyrcelsen i Norrbottens län har varnat för alla dessa regleringar och sagt att förut sättningarna för renskötseln kommer att försämras i sådan grad att det starkt kan ifrågasättas om rennäringen i fortsättningen över huvud taget kan bedrivas i vedertagna former och i nuvarande omfattning. Sörkaitums lappby har i ett långt och utförligt remissvar redogjort för sin uppfattning om regleringarnas inverkan på samernas levnadsvillkor. Men det svaret har herr Jonasson redan berört, varför jag inte behöver säga något om det. Däremot vill jag gärna säga något om naturskyddssynpunkterna. För att förstå vad ett ingrepp i nationalparken innebär, behöver man bara tänka på hur det ser ut i Vietas: vägar, dammbyggnader, grustäkter, grusupplag, nedskrotat material och kraftledningar. Och ingreppen blir alltid stora vid ett kraftverksbygge; att förneka det är att bortse från de bevis som finns. Sådana ingrepp får också konsekvenser för djurlivet. Man har från naturskyddshåll försökt bevara ett större område med naturlig fauna. Det gäller inte minst att bereda möjligheter för de fåtaliga exemplaren av våra stora rovdjur att överleva. De tre stora nationalparkerna samt Kaitum Sjaunjaområdet har på grund av sin otillgänglighet ännu utgjort fristad för mycket vilt. Området norr om Suorvadammen är dessutom tillhåll för ett stort antal fjällvråkar. Här vill man anlägga tillfartsvägen och kraftledningar. Herr talman! Jag vill gärna säga några ord om den väg som enligt förslaget i motionen II:1576 skall kunna byggas. Utskottsmajoriteten har inte motsatt sig detta vägbygge. Det enda jag kan säga är: Byggs här en väg har man definitivt och effektivt förflyttat nationalparkens varande till myternas värld. Ett mera åskådligt bevis på utskottsmajoritetens uppfattning om våra gällande naturvårdslagar kan inte ges. Man klargör nog så tydligt att andra intressen, kanske vilka som helst, skall kunna gå före gällande lag. Att i det sammanhanget tala om ansvar för vår miljö och om naturskydd finner jag inte vara lönt. Men denna väg är intressant ur en annan synpunkt. I propositionen föreslås den inte, och jag hoppas att det beror på jordbruksministerns aktning för nationalparken. Det kan emellertid också bero på en annan sak. Lönsamheten för Ritsemprojektet är så låg att den ökade kostnad på cirka 20 miljoner kronor som vägen medför skulle få till följd att lönsamheten underskrider de sju procent som är en förutsättning för att vattendomstolen skall ge tillstånd till bygget. I utskottet framfördes från majoritetens sida att det inte ålåg oss i jordbruksutskottet att lägga ekonomiska synpunkter på projektets genomförande. Men om vi nu skall väga skäl mot varandra — och det måste vi göra — och dessutom finner att naturskyddssynpunkterna helt och hållet talar mot Ritsemprojektet, måste vi ta del av de ekonomiska beräkningar som Vattenfall har gjort och som legat till grund för vattendomstolens klartecken. Den läsningen har snarast stärkt oss i vårt ställningstagande. Jag skall inte ännu en gång upprepa de siffror och lönsamhetsberäkningar som herr Tobé framförde. Ett faktum är dock att om man skulle räkna med en normal investeringsränta i dag på tio procent kommer lönsamheten att ligga omkring noll. Men även om vi nu accepterar att lönsamheten ligger något över sju procent tål projektet praktiskt taget inga kostnadsökningar. Redan vid en ökning av de beräknade kostnaderna på 166 miljoner med 9,4 miljoner är projektet över huvud taget inte lönsamt. Att det då inte tål en väg torde vara klart, och AMS har ju inte heller velat förorda denna väg. Det är emellertid inte bara samerna som vill ha nationalparken orörd. Malmfältens centrala strejkledning har skickat oss ett brev, antaget av gruvarbetar na i malmfälten, i vilket man påpekar behovet för de människor, som har ctt i alla avseenden hårt arbete, att få njuta av de oskattbara värden som ligger i den orörda skönhet deras natur och älvar erbjuder.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

Herr talman! När man i natt lyssnade till de tre inläggen av herrar Jonasson och Tobé samt fru Sundberg fick man en känsla av att det är svårt att göra argumentationen mot den intrångsbegäran vi i dag har att avgöra fullt övertygande. Herr Tobé tog i sitt inlägg sats ända från 1919, bara för att nätt och jämnt hinna fram till dagens situation. Herr Jonasson talade allmänt om de faror som hotar med det aktuella intrånget och sade att det finns »ett klart samband mellan Ritsem och Kaitum». Jag skulle vara mycket intresserad av att få en närmare förklaring om var det sambandet finns, herr Jonasson. Den saken har aldrig utvecklats i argumentationen. Fru Sundberg beskrev det nu aktuella intrånget som närmast förödande för Norrlands natur. Jag kan emellertid trösta fru Sundberg med att vi har kvar 4 400 kvadratkilometer nationalpark en bart i Norrbottens län, även sedan vi avstått från de två kvadratkilometer som vi i dag eventuellt kommer att medge intrång för. Fru Sundberg talade också varmt för de människor som här kan komma i kläm och få oersättliga värden förstörda av aktuella byggnationer. Jag är den första att uppskatta ett sådant engagemang men tror det är nödvändigt att vidga det en aning, om det skall bli övertygande. Praktiskt taget vilken byggnation vi än gör här i landet har nämligen negativa verkningar på något sätt för en och annan, i många fall för ett stort antal människor. Skillnaden är bara den med de nu aktuella kraftverksbyggnationerna i Norrland att vi där har ett enormt livsrum, som säkert kommer att räcka goti i framtiden, även om man från de industriellt välutvecklade landsdelarna skulle bli intresserad av att söka rekreation i landets norra delar. Problemet för oss i Norrland är i stället att vi hotas av att bli en stor ödemark, om vi inte ens skall få tillvarata våra naturtillgångar, vilka genom sekler har utgjort en bas för vår utveckling och sysselsättning. Beskrivningarna av de aktuella ingreppen i våra älvar bör därför tonas ner en aning. Även efter det att de nu pågående utbyggnaderna är genomförda kommer endast ca 30 procent av vårt lands totala utbyggbara vattenkrafttillgångar att ha tagits i anspråk. Jag tror att detta behöver sägas med anledning av de påståenden som gjorts att vi nu rör vid de sista naturtillgångarna. Om jag sedan ägnar mig litet åt reservanternas skrivning så har man i reservationen närmast anfört fyra skäl Det första är de allvarliga ingreppen i naturen inom och utom Stora Sjöfallets nationalpark, som man anser att en reglering av sjön Autajaure och anläggandet av Ritsems kraftstation skulte förorsaka. Det andra skälet är det samband, som man anser finns mellan :det hu aktuella utbyggnadsprojektet och ett annat exploateringsprojekt, nämligen den s.k. Kaitumöverledningen. Det tredje skälet är avsaknaden av en samlad plan för vattenkraftsutbyggnaden i 'området och det fjärde är den skadliga inverkan Ritsemprojektet kan få för rennäringen inom området. Detta var, kort sammanfattat, de argument som jag har kunnat utläsa av reservationens skrivning. Jag skall i det följande redovisa skälen till att utskottet inte ansett att dessa argument kan anses övertygande. Beträffande det första påståendet, att byggnadsarbetena skulle orsaka så all 'varliga ingrepp i naturen, medger reservanterna att det är en »förhållandevis liten del av Stora Sjöfallets nationhalpark som kommer att överdämmas». Ja, det är så riktigt som det är sagt. Av riationalparkens yta på drygt 1300 km? är det bara 2 km2, som går förlorade på grund av den nu aktuella byggnationen. Såväl kraftstation som avloppstunnel, trycktuben och en del av tilloppstunneln förläggs under jord. De väntade skadegörelserna på grund av anläggningar och täkt får också betecknas som ringa i det nu aktuella byggnadsföretaget. Beträffande det andra argumentet, om sambandet mellan Ritsemprojektet och den diskuterade s.k. Kaitumöverledningen, vill jag säga att det inte finns något bevis för ett sådant samband. Jag har inte kunnat utläsa något sådant av reservationen, och det torde inte heller kunna presenteras ett sådant samband. Ritsemanläggningen är absolut inte någon förutsättning för genomförandet av Kaitumöverledningen, och Ritsemstatio nen förändrar inte driften av Vietas kraftstation — de påståenden härom som gjordes i motionerna har dess bättre inte fullföljts i reservationen. Det är nämligen betydelselöst huruvida Autajaures vatten går till Vietasstationen via Satisjaure eller via Suorvamagasinet. Det enda lilla samband, som jag skulle kunna spåra mellan Ritsemanläggningen och ett eventuellt genomförande av Kaitumöverledningen är att Kaitumprojektet, om det kommer till utförande, kanske kan modifieras en del utan några större ekonomiska uppoffringar efter det att Ritsemanläggningen har blivit verklighet. Jag skulle emellertid tro att det knappast varit ett sådant samband som reservanterna avsett. Reservanternas tredje argument för avslag på Ritsemprojektet är att Vattenfall och regeringen inte har lagt fram en samlad plan över anläggningarna. Denna plan finns emellertid — sedan tio år tillbaka. Redan år 1960 presenterade nämligen Vattenfall planen för Stora Lule älvs kraftverksutbyggnader. Denna plan omfattade Vietas kraftstation, redan utbyggd, Suorvas fjärde reglering, Satisjaures reglering samt de nu aktuella projekten Ritsems kraftstation och Autajaures reglering. Planen blev väl känd, då den låg som grund för de bekanta överläggningarna år 1961 mellan de mest betydelsefulla naturvårdsorganisationerna och Vattenfall. Dessa överläggningar resulterade i den s.k. freden i Sarek, som innebar att Vattenfall medgav en hel del justeringar och inskränkningar i planerade utbyggnader och kom överens med naturvårdsorganisationerna om vad som skulle vara möjligt att genomföra utan alltför stora ingrepp i naturen. Utbyggnaden av Ritsem och Autajaure innebär alltså endast ett fullföljande av en utbyggnadsplan, som bör ha varit väl känd för riksdagen. Det fjärde argument, som reservan terna anför, är att de nu aktuella byggnationerna och anläggningarna skulle få en skadlig inverkan på rennäringen, särskilt för renägarna i Sörkaitums lappby. Ja, 600 ha av Sörkaitums renbetesmark — inte 800 ha såsom det påstås i reservationen — kommer att gå förlorade om de nu aktuella projekten genomförs. Tar man i beaktande att lappbyn har till sitt förfogande 31 100 hektar sommarbetesland och 99 400 hektar höstoch vårbetesland för renarna vågar man påstå att intrånget på renbeteslandet inte är så allvarligt som det påstås. Den markförlust som kan uppkomma genom Ritsem—Autajaure-anläggningen uppgår endast till ca 2 procent av byns tillgängliga sommarbetesland. Påståendet att den marken skulle vara det bästa kalvningslandet är naturligtvis svårt både att bevisa och att motbevisa. Under senare år lär kalvningen — som sker omkring den 20 maj — ha förekommit på många olika platser utefter den 12 mil långa sträckan mellan Sjaunjamyren och norska gränsen, där lappbyns renar uppehåller sig den aktuella tiden av året. Platsvalet för kalvningen är beroende av dels väderleksförhållandena, dels betesförhållandena. I denna fråga står alltså uppgift mot uppgift mellan utskottsmajoritet och reservanter. Jag har helt naturligt ingen anledning att försöka förringa de skadeverkningar som ingrepp och intrång av detta slag kan medföra. Men jag kan absolut inte instämma i talet om att kraftverksbyggen i Norrlandsälvarna innebär så stora miljöförstöringar som fru Sundberg försökte förklara för oss i natt. Möjligen kan jag — med de erfarenheter jag som norrlänning har av kraftverksutbyggnader — medge «att kraftverksbyggnationer innebär miljöförändringar. Men det behöver inte alltid vara förändringar till nackdel. Vad man också bör väga in i det miljövårdsresonemang som togs upp i natt är det faktum att den vatten kraft som utvinns av varje kraftverksföretag är mycket miljövänlig energi. Den är inte förenad med någon hälsorisk — den är giftfri, rökfri och bullerfri. Alternativen till elkraft är inte lika miljövänliga. Som exempel kan jag nämna att ett 400 000 kilowatts oljekon: dens kraftverksaggregat med enbart 1 procents svavelförorening släpper ut över 400 ton svavel per år genom skorstenen. Den kraften är i högsta grad miljöovänlig, fru Sundberg. När man väger in de bedömningar jag här redovisat mot reservanternas är det svårt att förstå argumentet mot intrångsbegäran. Utskottet har också ansett argumenten för medgivande av intrång för kraftverksbygge och regleringsföretag vara betydligt starkare. ' Det tyngst vägande skäl som utskottet anfört är vårt behov av den energi som Ritsems kraftstation kommer att producera. Ingen torde kunna bestrida att vi i framtiden har behov av en tekniskt väl utformad kombination av vattenkraft, oljekraft, kärnkraft och gasturbinkraft. Erfarenheten har lärt oss att de stora kärnkraftverken och oljekraftverk av kondenstyp lätt råkar ut för driftstörningar och måste tas ur bruk. I sådana situationer utgör vattenkraften en trygghet. Detta gör att vi, för vår framtida kraftförsörjnings tryggande, kommer att ha behov av en betydande andel snabbt tillgänglig och lätt reglerbar vattenkraft. Pa Ritsems kraftstation, som kommer att ligga mellan två stora vattenmagasin, kan mycket snabbi utnyttjas för att kompensera även långvariga driftstörningar, exempelvis vid aggregat i kärnkraftverk i vårt land. Och vi bör beakta att kraftproduktionen i Ritsem inte är så obetydlig som man ibland försöker framställa den. Den skall ge' ett elkraftstillskott som motsvarar den totala förbrukningen av elektrisk kraft i tre medelstora svenska städer. Ett ytterligare motiv för majoritetens yrkande om bifall till propositionen har varit vattendomstolens bedömning att Ritsemanläggningen kommer att ge ett försvarbart nyttoöverskott. Sedan byggnadskostnader, skadeersättningar, drift-, underhållsoch = förnyelsekostnader borträknats har domstolen bedömt anläggningarnas överskott till 98 miljoner kronor. Som grund för den bedömningen har domstolen haft Vattenfalls kalkyl över den beräknade nationalekonomiska nyttan av företaget. Domstolen har dock sagt att det inte är sannolikt att den beräkningsgrunden borde ha varit högre än vad Vattenfall noterat. Som ett tredje motiv för att medge intrång för byggnationerna har väl, även om det inte skrivits ut av utskottet, 1egat beräkningen att den sysselsättning i Norrbottens inland, som kraftverksbyggnationerna kommer att få, inte utan mycket stora skadeverkningar kan plockas bort. Ritsem beräknas ge sysselsättning åt i medeltal 325 man under byggnadstiden. Med sekundäreffekten — bl.a. den sysselsättningsökning som servicenäringarna kan räkna med under en kraftverksbyggnadsepok — har man beräknat sysselsättningen till ungefär 500 årsanställda. Med en familjefaktor på 2,1, som man numera normalt räknar med, betyder det att drygt 1 000 människor väntar att få sin försörjning av Ritsemprojektet under den fyraåriga uppbyggnadsperioden. En sådan sysselsättningstillgång är av stor betydelse i Norrland. Den är inräknad i den sysselsättningsplanering som föreligger för Norrbottens län. Skulle man säga nej till kraftverksutbyggnaden, betyder detta att man plockar bort sysselsättning, planerad under många år, för 500 människor. Utöver detta skulle jag också vilja erinra om de fördelar som byggnationerna skapar för kommunikationer och boendeförhållanden i trakten. Avslutningsvis skulle jag, herr talman, vilja påpeka att vattensomstolen redan har givit besked om att de planerade byggnationerna inte möter hinder enligt vat tendomstolens prövning. Domstolen har om företaget ur naturvårdssynpunkt sagt att berört område visserligen äger vissa geovetenskapliga, zoologiska och botaniska värden men att dessa värden inte är särskilt betydande. Man stöder sig i detta ställningstagande på naturvårdsverkets skrivelse i ärendet. Om inverkan på renskötseln har domstolen sagt att arealbortfallet på grund av de aktuella företagen inte behöver leda till någon minskning av renstammen och att kalvningen bör kunna fortgå i huvudsak som hittills. Sammanfattningsvis konstaterar man att de sammantagna skador som kommer att drabba rennäringen inte kan anses vara av den omfattningen att rennäringen kommer att lida något väsentligt förfång. Om turistnäringen har domstolen konstaterat att den inte kan anses lida väsentligt förfång genom företaget. Vidare kan man av vattendomstolen utläsa att regleringsföretaget inte kommer att medföra väsentligt försämrade levnadsförhållanden för befolkningen i området. Herr talman! Dessa uppgifter strider bjärt mot alla de argument som under nattens sena timmar framfördes från de tre talesmännen för reservationen. Det skulle vara intressant att av herrar Jonasson och Tobé samt fru Sundberg få veta om de menar att vattendomstolens uppgifter och bedömning är felaktiga. Det är precis detta de försöker förklara för kammaren här. Med de erfarenheter jag har av många kraftverksbyggen och regleringsföretag i Norrland vågar jag påstå att det nu aktuella kraftverksbygget vid Ritsem och regleringsföretaget i sjön Autajaure medför obetydlig skadegörelse i jämförelse med många tidigare ingrepp i Norrlandsälvar.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

Herr talman! Herr Nygren har kritiserat reservationen och vissa inlägg i debatten, men jag tror att han inte var så kritisk mot mitt anförande som mot de övriga. Vi kan naturligtvis med fog påstå att det görs allvarliga ingrepp i naturen just därför att det aktuella projektet i viss mån intar en nyckelposition. Även om inte ytan är så stor, är det dock — som jag sade i mitt anförande — speciellt ur samernas synpunkt mycket värdefulla områden som tas i anspråk. Vare sig det gäller 600 eller 800 hektar — det kan räknas litet olika — är det alldeles klart att detta ingrepp är till skada för samerna. Jag förstår väl, herr Nygren, vårt lands behov av elkraft. Vi måste alltså lösa dessa frågor; det betyder så ofantligt mycket för vår produktion och våra framtida möljigheter. Jag är också på det klara med att när det gäller vår kraftförsörjning är ingenting bättre ur naturvårdssynpunkt än ett vattenkraftverk. Det skadar ingen luft och det gör inte heller elmotorn i andra ändan av systemet. Jag gick inte in på den ekonomiska sidan av saken, det vill jag att herr Nygren skall notera. Den är svår för lekmän att bedöma. Emellertid tror jag, efter vad jag har sett av kraftverk, att Ritsemprojektet kommer att bli lönande. Lönsamheten blir nog ännu större, om det byggs ut först och man sedan kräver Kaitumprojektets genomförande, och det är egentligen Kaitumprojektet som är mest problematiskt ur naturvårdssynpunkt. Kraftverken byggs upp och ger ener gi. Så småningom försämras penningvärdet mer och mer, och det bidrar också till att lönsamheten som sådan förbättras. Jag gick inte in på detta, herr Nygren, det säger jag än en gång. Jag tror i alla fall att projektet kan bli lönande sett ur denna speciella synpunkt. Att vi har gått emot regeringens proposition beror på att det inte finns någon samlad plan över de framtida utbyggnaderna. I den skrivelse som vi har fått från Vattenfall står det dessutom på s. 8 att man tänker begära att Kaitumprojektet genomförs.

Herr talman! Herr Nygren sade att Vattenfalls utbyggnadsplaner är tio år gamla — de är från 1960 — och borde vara kända för riksdagen. Jag antydde i går att jag inte känner till dem, och jag undrar om ens den avdelning inom statsutskottet som har haft hand om ärendet har haft reda på hur planerna ser ut, trots att man i två omgångar under de senaste tio åren har behandlat hithörande ärenden. Såvitt jag kan minnas var det i varje fall 1966 bara fråga om ett intrång i nationalparken, och det var inte tal om någonting mer än den fullmakt som Kungl. Maj:t fick att göra vissa förändringar. Det kommer alltid att stå strid om staten som företagare och staten som naturvårdsmyndighet. Som företagare får staten inte ha företräde framför andra företagare i dessa avseenden. Nationalparkerna avsattes för att de skulle skyddas mot alla intrång, även från staten själv. Man litade väl inte på att inte företagsekonomiska beräkningar kunde medföra att man önskade gå in i dessa områden, och därför bestämde man sig för att avsätta dem till nationalparker. Vattendomstolens värdering, som vi har gått emot, är mycket löst skriven. Vattendomstolen har sagt att kalvningslanden och beteslanden vid Autajaure förstörs. Men sedan har den sagt en sak som den inte är kompetent att yttra sig om, nämligen att det finns ersättningsområden. Detta bestrids från Sörkaitums lappby. Konsulent Börje Pekkari har uttalat: >Man kan räkna med skador och olägenheter för all framtid. Arten och omfattningen av dessa kan inte nu anges. —— — Något slags objektiv beräkning av beloppets storlek kan svårligen göras ens efter särskild utredning.> Jag vill inte säga att vattendomstolen har förfarit felaktigt, men så mycket kan jag säga att i den kalkyl som finns är inte naturvärdena inräknade med något belopp, utan det är fråga om en rent ekonomisk beräkning. Det som är kvar av Stora Sjöfallets nationalpark och som ligger avskilt från det förstörda området i själva huvuddalen är värt att skydda och vore väl därför värt i varje fall någon krona i kalkylen.

Herr talman! Jag skulle egentligen kunna nöja mig med att instämma i vad som sagts i de två senaste replikerna; de innebär klara erkännanden av att de argument som utskottet anför är hållbara om man för en saklig debatt i ärendet. Jag kunde i långa stycken ha sett herr Jonasson som förespråkare för utskottet och jag väntade bara att han skulle säga: Fortsätt och tag Vindelälven också så småningom ! Herr Tobé tog upp de farhågor som han menar att samhället hyser inför Vattenfalls utbyggnadsplaner. Nu är det emellertid inte bara staten som bygger ut kraftverk — betydligt mer omfattande planer finns för kraftverksbyggen i Ljusnan och Ljungan ehuru inte i statlig regi. Och märkligt nog sker arbetet med dessa planer mycket tyst och förorsakar inga större protester från naturvårdshåll. Jag var glad över att herr Tobé erkände att vattendomstolens bedömning inte kunde ifrågasättas. Men det innebär, herr Tobé, samtidigt ett erkännande av att de argument som herr Tobé tidigare gjorde sig till tolk för inte är hållbara eftersom de strider mot vad vattendomstolen har konstaterat.

Herr talman! Nej, herr Nygren, mitt anförande kan inte tolkas så, att jag helt stöder utskottet. Vad jag sagt är att vi vill se en plan för utbyggnad av vattenkraftförsörjningen där uppe. Vi bör också ha en plan för vår vattenkraftförsörjning över huvud taget. Det är på den punkten det brister, och propositionen innehåller inte mycket i det avseendet. Men i den skrivelse vi fått från statens vattenfallsverk sägs det klart och tydligt: »Vattenfall kommer inom kort att till vattendomstolen inlämna ansökan om reglering av Kaitumsjöarna och överledning av vattnet till Luleälven samt anläggande av Kaitums kraftstation.» Det är ju ett klart besked om hur det tydligen kommer att bli. Men det har inte sagts någonting om detta i propositionen — där sägs det över huvud taget inte mycket. Det är denna översiktliga plan som vi efterlyser och måste få veta litet mer om, och det är därför vi inte kunnat ansluta oss till denna proposition.
Herr talman! Även om herr Jonasson inte hittat den tioåriga utbyggnadsplanen för bl.a. Ritsem-Autajaure, så omnämns den i alla fall i utskottets utlåtande, och det har funnits tillfälle att studera den under ett par veckors tid. Planen har alltså funnits. Efter den planen vill Vattenfall och Kungl. Maj:t nu fullfölja kraftverksutbyggnadsprogrammet. Men vad herr Jonasson inledningsvis sade var inte så mycket att han ville ha en plan, utan han kom med påståendet att det fanns ett samband mellan Ritsem och Kaitum. Det sambandet har jag ännu inte fått någon förklaring till. Sedan påstod herr Tobé att anledningen till att man nu så intensivt diskuterade det statliga ingreppet var, att detta innebär ett intrång i en nationalpark. Men, herr Tobé, jag förklarade ju hur obetydligt det intrånget blir. Tidigare har Stora Sjöfallet naggats på 200 kvadratkilometer utan att det har föranlett den minsta lilla diskussion. Nu rör det sig om 2 kvadratkilometer, och då drar man i gång denna stora debatt. Kvar finns, herr Tobé, 4400 kvadratkilometer nationalpark i Norrbotten. Där ryms också folk från Sydoch Mellansverige i vilken utsträckning som helst, om man någon gång i framtiden skulle komma på idén att söka sig norrut för att turista och koppla av.

Herr talman! Det europeiska naturvårdsåret går mot sitt slut. Den svenska regeringen firar det på sitt särskilda sätt. Med två beslut sätter man punkt både för tvåkammarriksdagen och för naturvårdsåret. De båda avgörandena gäller olika områden av landet. De berör natur av helt olika slag. De har engagerat människor på olika sätt. Men gemensamt för besluten är att de avslöjar både en politisk teknik och en brist på politisk viljeinriktning. De två fallen är naturligtvis Brofjorden och Ritsem. Den ena gången improviserar man fram ett nytt oljecentrum på Västkusten utan att avvakta riksplaneringen. I det andra fallet, som vi nu skall besluta om, tar man ett stycke av en ovärderlig nationalpark samtidigt som man därigenom förbereder att ta ett annat stycke ur ett ovärderligt få gelskyddsområde. Den politiska tekniken är därmed given. Utan att redovisa sina samlade avsikter försöker regeringen fatta delbeslut som binder utvecklingen. Utan att ge riksdagen en chans att ta ställning till Bohuskustens användning i stort eller till vattenkraftens utbyggnad i de orörda Norrlandsälvarna ställs vi inför förslag eller beslut som tar bort ett stycke ur det som borde ha varit en sammanhållen plan. I folkpartiets motion har vi kallat det här för salamitekniken: man tar en bit i taget, man hoppas att opinionen mot det inte ska bli alltför stark, sen försöker man ta nästa bit. Herr Nygren har inte förstått att det finns ett samband mellan Ritsemprojektet och Kaitumprojektet. Han tycker att det är något nästan bisarrt över tanken att det skulle finnas ett sådant samband. Han undrar hur människor kan ha kommit på en så egendomlig idé. Han har för sin del inte funnit något enda skäl för att ett samband föreligger. Får jag i sex punkter visa att herr Nygren har fel. 1. I inte mindre än fyra partimotioner i anslutning till propositionen diskuteras detta samband. En rad argument anföres och stor oro uttryckes. De farhågorna kan inte viftas undan som oberättigade. De speglar opinioner bland tusentals människor ute i landet. 2. En rad naturvårdare har rest sig mot förslaget och fört fram just sammankopplingen med Kaitum. Läs t.ex. novembernumret av tidskriften Svensk Natur som jag tror har sänts ut till alla riksdagsmän. »Vattenfalls metod tycks hela tiden gå ut på att genom ett nytt projekt göra ett redan genomfört sådant mera lönsamt.» Det skriver Peter Lindberg, zoolog och naturfotograf. Han är representativ för en rad skribenter som yttrat sig de senaste veckorna. Läs, herr Nygren, också Lars Gunnar Bråvander från fältbiologerna i Dagens Nyheter . Läs miljöexperten Nils-Erik Landell i Svenska Dagbladet . Det finns massor av artiklar som påvisar oron för just det sambandet. 3. Det statliga verk, som skall bevaka just miljöoch natursynpunkterna, naturvårdsverket, har särskilt betonat detta samband i en skrivelse för nästan exakt ett år sedan. Det skriver så här: »I detta sammanhang finner verket anledning att särskilt framhålla Ritsemprojektets nära samband med den redan genomförda regleringen av Satisjaure samt den planerade regleringen av Kaitumsjöarna.» Detta samband, som herr Nygren nu förnekar, anses alltså vara självklart för det naturvårdsverk, som borde ha mera att säga till om beträffande regeringens miljöpolitik. 4. Till och med i det propagandamaterial från Vattenfall, som vi fick i våra bänkar häromdagen och som är en renodlad partsinlaga, framgår sambandet mellan raderna. Det står visserligen att »Ritsem, Vietas och Satisjaure är tekniskt och ekonomiskt ”självbärande” anläggningar, även om Ööverledning från Kaitum inte kommer till stånd.» Men det viktiga är naturligtvis att Vietas och Satisjaure kommer att utnyttjas ännu mera effektivt med en överföring av Kaitumvattnet efter att Ritsem har byggts ut. Och då blir ett beslut i dag i enlighet med propositionen längre fram ett skäl att fortsätta intrånget till Sjaunja fågelskyddsområde. 5. I propositionen nr 173 nämns inte ett enda ord om Kaitumprojektet. Om regeringen hade velat markera från början att man inte skulle låta Kaitumfrågan påverkas av Ritsems utbyggnad, borde det ha skrivits i propositionen. Nu är intrycket av propositionen i stället detta: regeringen försöker få oss att utan eftertanke godtaga en proposition som sedan får långt vidare konsekvenser än vi kunde ana. Den uträkningen har misslyckats. 6. Utomordentligt starka argument har mobiliserats för att ett samband föreligger. De har väl sammanfattats av statens naturvårdsverk.

De nedersta nio meterna kommer att bli »ett utpräglat flerårsmagasin». Man kan också räkna med skador på landskapsbilden »av blottade strandplan>, säger naturvårdsverket. Alltså: det vatten från Sitasjaure och Autajaure, som nu går till Satisjaure, kommer med Ritsems utbyggnad att ta en annan väg. Därmed kan man inte på ett år fylla Satisjaure. Ett behov av mera vatten till Satisjaure uppstår då för att man skall utnyttja det magasinet effektivt. Det behovet kan täckas genom att man överför Kaitumsjöarnas och Kaitumälvens vatten till Satisjaure som en ersättning för det vatten som man förlorat vid Ritsem. Med en tunnel genom Sjaunja fågelskyddsområde och genom torrläggning av delar av Kaitumälven får då Satisjaure sin kompensation. Med Kaitumprojektet kan man då till fullo utnyttja Satisjaure och samtidigt öka effekten av Vietas kraftstation. Ingen skall inbilla mig att detta inte längre fram kommer att användas som ett skäl för en utbyggnad av Kaitum. Här finns en sammankoppling, hur ofta man nu än av taktiska skäl förnekar det. Vill vi fatta beslut med överblick och efter samlad bedömning, måste vi därför säga nej till propositionen 173. Vi måste säga nej till Salami-tekniken. Det är inte alltid som regeringen segrar med den tekniken. Striden om Vindelälven tog många år. Den krävde åtskilliga voteringar. Den slutade i bakslag för dem som velat bygga ut den sista stora orörda älven söder om Norrbotten. En bastant majoritet i den so cialdemokratiska riksdagsgruppen röstade för älvens förstörelse. Till slut fick regeringen ändå ge vika, därför att några frondörer ur det egna partiet hotade gå samman med en enig opposition om att Vindelälven skulle sparas. Det var naturvårdarnas kanske hittills största seger. Det tillhör politikens villkor att dra lärdomar av nederlag. Ett par viktiga erfarenheter borde kampen om Vindelälven ha givit oss alla. Den första erfarenheten är att miljöoch naturvård inte längre är en hobby eller en övertygelse för ett fåtal. Miljöfrågorna har blivit en folkrörelse, något av en väckelse bland människor med helt olika bakgrund, i olika åldrar, i skilda delar av landet. Deras krav kan formuleras så här: vi har inte råd och rätt att förstöra oersättliga naturvärden för kortsiktiga ekonomiska intressen. Den andra erfarenheten borde ha varit att vi inte längre kan besluta om den svenska naturen bit för bit enligt salamitekniken. Miljövårdarna och en växande opinion kräver en långsiktig planering. De vill veta hur vi formar de år som ligger framför oss med de beslut vi fattar i dag. Tyvärr lärde sig inte regeringen de läxorna. Efter nederlaget om VWVindelälven kastade man ett tag sina blickar på Kalix älv, och man har låtit planerna på en utbyggnad av Kaitumområdet fortgå. Nu begär man riksdagens stämpel på ett nytt intrång i Stora Sjöfallets nationalpark utan att i propositionen med ett enda ord ange hur man tänker sig fortsättningen. Åter har miljövårdarna rest sig i protest — åter kommer man kanske till slut att vinna, också om vi förlorar voteringen här i dag. De argument som anförts av herr Jonasson, fru Sundberg och herr Tobé är starka och övertygande. Vi har här ett område — Stora Sjöfallets nationalpark och Sjaunja fågelskyddsområde — som rymmer några av de vackraste delarna av vår fjällvärld och några områden som är ovärderliga för forskning och djurliv. Att nagga de här områdena i kanten och spränga och gräva sig fram med tunnlar och vägar är inte rimligt när kraven att bevara delar av den orörda naturen blir allt större i hela Europa, när man nu äntligen börjar värdera den natur som i tidigare kalkyler ansågs vara nästan gratistillgångar, när insikten börjar sprida sig att natur som förstörs av Vattenfalls grävmaskiner aldrig kan återställas av de framtida ge-. nerationer som kommer att fördöma vår kortsynthet. Vi liberaler ställer oss nu bakom de kraven, liksom vi gjorde det i striden om Vindelälven. Därför har vi yrkat avslag på proposition nr 173, och det gläder oss att se att andra partier har gjort detsamma. Därmed är vi inne på de grundläggande värderingar som blottläggs i tekniken att skära ut en bit i taget ur naturen. Är man angelägen att för framtiden spara viktiga delar av våra kuster och våra fjällområden, är det naturligt att arbeta fram en långsiktig plan så att man vet att man inte förbrukar något som borde skyddas. Vill man hindra sig själv och andra från att improvisera bort miljövärden, ser man till att besluten fattas så att så litet som möjligt lämnas åt slumpen. Planfrågorna är därför inte bara en metodfråga, ett problem om beslutsprocessen. Planfrågorna gäller ytterst vår vilja att effektivt värna om det som inte får förstöras. Regeringen Palme saknar den viljan. Den gav upp förhoppningarna att bygga ut Vindelälven först i det ögonblick den fann att den saknade en majoritet i riksdagen för den saken. Den håller ännu öppen möjligheten att bygga ut en del av Kaitumområdet. Avgörande kommer att vara, om strategerna i regeringspartiet tror sig kunna lotsa en sådan proposition genom riksdagen. Den försöker nu, under en av tvåkammarsystemets sista dagar, få oss att fatta ett beslut som det är osäkert om den för tre månader sedan valda riksdagen kommer att stå fast vid. Och utan riksdagens hörande gav man klarsignal till att bygga oljeindustrier mitt på Bohuskusten, trots att statsministern i sina visioner som kommunikationsminister ständigt talade om den fysiska riksplanen som grunden för en medveten miljöoch lokaliseringspolitik längre fram. Av vilket skäl tvingar regeringen på oss propositionen om Ritsem just nu, så sent som över huvud taget är möjligt under denna riksdag? Det kan knappast vara på grund av omsorgen om vattenkraften om ett antal år. Ritsemprojektet ger nämligen bara ungefär 1/30-del i effekt av vad. Ringhals kärnkraftverk kommer att kunna leverera när det blir färdigutbyggt. Det var inget obetydligt krafttillskott som Ritsem innebar, sade herr Nygren, men han glömde att nämna storleken i siffror. Ökningen av elkonsumtion i framtiden kommer ändå inte att kunna bygga på en ökning av vattenkraften i någon nämnvärd grad. Myndigheterna har vidare sagt att det inte är sysselsättningsskäl som har avgjort det här förslaget. Det vore ju ett nederlag för hela Norrlandspolitiken, om man måste förstöra en del av en norrländsk nationalpark för att ge befolkningen arbetstillfällen.. Samerna där uppe har inte begärt att få se en del av sina renbetesland översvämmade och behöva uppleva hur nya dämningar gör livet svårare för dem. Flera av dem har i stället gått till Förenta Nationerna med sina protester och sin förtvivlan, även om deras insikter nonchalant avvisas i dag av utskottets talesman. Av vilket skäl har vi då fått proposition nr 173? Ja, skälet är att regeringen ännu vägrat att tänka om i miljöfrågan. Fortfarande låter den sig pressas av tekniker och tjänstemän, som borde koncentrera sina ansträngningar mindre på vattenkraften och mera på andra energikällor. Ännu har regeringen inte förstått att vi i det här landet bör spara de områden med fritt rinnande vatten som vi har kvar — vattenfall skall finnas, inte bara i namnet på det affärsdrivande verk som byggde ut dem, inte bara på frimärken och i skolböcker; vattenfall skall vi ha i Sverige också i verkligheten, i en orörd natur. T. o.m. nu under 1970-talet kan man lägga fram en proposition som refererar ekonomiska kalkyler som inte tagit hänsyn till de förlorade naturvärden som nya dämningar, nya kraftverk, nya tunnlar och nya flodfåror som torrläggs innebär. Regeringen har trots sitt nederlag om Vindelälven vägrat tänka om — den är därför förtjänt av nya nederlag. Jag har nämnt Brofjorden och Ritsem som bilder ur samma politiska verklighet: bristen på planering och bristen på hänsyn till våra miljövärden. Någon kan säga, att det är väl underligt att just socialister i regeringsställning skall lockas in i en slapp låtgå-politik med viktiga naturområden som insatser. Och är det inte paradoxalt att just liberaler skall vara de första att rikta den hårda kritiken mot den uteblivna planeringen? På ett ytligt plan kan detta verka som omkastade roller i svensk politik. De socialdemokrater som ofta talar om planering men är oförmögna att genomföra den möter liberaler som på område efter område begär just planering för att lägga grunden för ett mänskligare samhälle. Men djupare sett är detta ändå ingenting att förvåna sig över. Socialister har ofta ägnat mycket energi åt idéer och förslag om statlig styrning och planering där sådan styrning och planering vore onödig och kanske skadlig. Debatten om förstatligande av näringslivet är ett exempel på sådana insatser. Socialisterna har däremot varit märkvärdigt nonchalanta i de planeringsfrågor där uteblivna statsingripanden varit skadliga eller åtminstone lett till svårigheter: planeringen av statsbudgeten, bostadsdebatten för några år sedan och miljödebatten i dag. Liberalerna å andra sidan har ständigt hävdat att statsmakterna bör ägna sin energi åt de områden där de måste vara huvudsakligt ansvariga för en god samhällsutveckling och där passivitet från regeringen leder till att initiativet glider över till andra krafter som inte har helhetens intressen för ögonen. Därför säger vi att den fysiska riksplaneringen är oerhört viktig, därför att annars andra intressen — t.ex. företag och kommuner i samverkan eller ett statligt verk som drömmer om nya investeringar i en gammal tradition — tar överhanden och formar utvecklingen. Statsmaktens uppgift skall enligt liberal ideologi vara att bevaka hela folkets och framtidens intressen. Därför är det på sådana områden som planeringen är oundgänglig, och det är därför ledsamt att det är på sådana områden som planeringen nu tycks vara särskilt bristfällig. Herr talman! Propositionen om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark kan omöjligt ses i ett snävt perspektiv som en isolerad fråga. Den är en del av en helhet som vi måste försöka överblicka, även om man vägrat att göra det i propositionen. Den är en del av vår miljöpolitik, även om utskottets majoritet inte vill medge det. Den är en del av vår syn på planeringen av vår naturvärld, även om planeringen i dag inte föreligger. Vi menar att detta intrång i nationalparken, och vad det sedan kan innebära för Kaitum, försämrar helheten, gör hån av miljöpolitiken och binder planeringen. Därför vill folkpartiet avslå propositionen, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall nöja mig med att bara kommentera det mycket korta avsnitt av herr Ahlmarks långa inlägg som berörde sakfrågan. Han försökte i sex punkter bevisa att det fanns ett samband emellan det nu aktuella Ritsemprojektet och Kaitumöverledningen. När herr Ahlmark tar till de fyra partimotionernas argument blir jag litet bedrövad. Vad är det man har sagt i dessa? Man har sagt att på grund av att vattnet leddes över Suorvamagasinet skulle vattentillgången bli otillräcklig för att driva Vietas kraftstation. Men, Per Ahlmark, det påståendet har Ni inte kunnat bevisa. Det finns ingenting om det i den reservation som här föreligger. Nu anför Ni andra argument. Men använd då inte, herr Ahlmark, dem som framförs i partimotionerna! : Vidare kom herr Ahlmark in på sysselsättningseffekten och sade att man väl inte av sysselsättningsskäl skall bygga ut. Men, herr Ahlmark, det är inte det som det är fråga om. Sveriges riksdag har för lång tid lagt fast ett program för kraftverksutbyggnader som människor i Västerbotten och Norrbotten gått och hoppats att få sysselsättning vid i en kärv arbetsmarknadssituation där uppe. När beskedet kom om att Vindelälven inte skulle byggas ut, gick vi miste om 700—800 = arbetstillfällen under 1970-talet. Nu står på spel, Per Ahlmark, 500 jobb under fyra år i Norrbotten, som riksdagen ställt ut växel på, när man 1961 sade att man instämde i den uppgörelse som kallas freden i Sarek och som innebar, att Ritsem och Autajaure skulle byggas ut. De byggnationerna med den arbetskraft som dessa skulle kräva har arbetsmarknadsmyndigheterna räknat med i fråga om sysselsättningen i Norrbotten.

Herr talman! Vad herr Nygren nu gjorde innebar ju en försenad plädering för att bygga ut Vindelälven. Han blandade själv in Vindelälven i sin argumentering. Det var just de argument som herr Nygren nu anförde som delades av en majoritet inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen som ville bygga ut Vindelälven. Men den förlorade till slut. Vi andra visade att det vore väl ändå skräp till Norrlandspolitik, om en förutsättning för att den skall lyckas är att oersättliga naturvärden förstörs i :Norrland. Oppositionen har ett program som går ut på att förbättra Norrlandspolitiken i en rad olika avseenden men utan att förstöra de naturvärden som kanske, framför allt längre fram, kommer att bli till oerhört stor nytta för invånarna i den delen av landet. Sedan visade jag i sex punkter, varför det föreligger ett samband mellan Ritsemprojektet och Kaitumprojektet. Herr Nygren hade med stora ord förnekat detta tidigare under debatten. I partimotionerna har man tydligt argumenterat från flera utgångspunkter. En rad naturvårdare har vänt sig mot förslaget och anfört de här skälen i artiklar i tidskrifter och dagstidningar. Det statliga verk som skall bevaka miljöaspekterna, naturvårdsverket, har i klara ordalag självt slagit fast detta samband. T. o. m. i Vattenfalls propagandamaterial kan man läsa mellan raderna, att Ritsem längre fram kan komma att anföras som ett skäl för utbyggnad av Kaitum. I propositionen nämns inte Kaitumprojektet med ett enda ord — man hade hoppats att den skulle glida igenom i riksdagen utan att någon tänkte på sambandet. Dessutom förhåller det sig så, att om Satisjauremagasinet inte utnyttjas genom vattnet där uppifrån kommer det inte att bli nyttjat effektivt. Man kan göra det effektivt på nytt med hjälp av vatten från Kaitumsjöarna genom den tunnel som då skulle sprängas genom en del av Sjaunjas fågelskyddsområde. Det kommer att öka effekten beträffande t.ex. Vietas - kraftstation. Ingen skall försöka inbil la mig, att detta inte kommer att nämnas i en framtida argumentering för utbyggnad i Kaitumområdet. De här sex argumenten, som redovisats ganska utförligt i många inlägg, anförde jag för en stund sedan från denna talarstol. Herr Nygren hade icke ett enda ord att säga i sitt anförande om detta. Han försökte inte argumentera på en enda punkt. Han bestred inte ett enda av de citat jag lämnade. Han försökte inte avvisa ett enda av de sakskäl som jag här utvecklat. Han sade bara att det inte förhåller sig som jag säger. Mina sakskäl står mot herr Nygrens avvisande utan sakskäl. Sedan får kammarens ledamöter döma.
Herr talman! Herr Ahlmark säger att jag kommer med en försenad plädering för Vindelälven, men det var han som tog upp Vindelälven i diskussionen. Jag representerade under Vindelälvsdebatten den klara majoriteten i norr och arbetarrörelsen i Västerbotten som krävde en utbyggnad, och jag har aldrig stuckit under stolen med mitt ställningstagande i detta fall. Per Ahlmark sade att det väl ändå är skräp till Norrlandspolitik, om man skall tvingas förstöra älvar för att trygga sysselsättningen. Ja, Per Ahlmark, det kan man säga om man sitter med en trygg sysselsättning i Stockholm, men i Norrland har vi redan i dag tiotusentals människor som utan framgång söker arbete. Dessa människor har ett visst hopp då det gäller de kraftverksutbyggnader som planerats och godkänts av riksdagen i en långsiktig planering. Om vi säger nej till dessa planer i dag innebär det, att vi rycker undan 500 arbetstillfällen i Norrbottens län. Detta har herr Ahlmark aldrig kunnat motbevisa i denna kammare. Och det finns inte något intresse inom det privata näringslivet att kompensera det bortfallet med annan ny sysselsättning i Norrland och inte finns det heller från vår kungliga opposition något större intresse för att låta statlig företagsamhet utvecklas och ersätta bortfallet. Vidare sade herr Ahlmark att jag inte tog upp sambandet mellan Kaitum och Ritsem, men det gjorde jag. Jag framhöll nämligen att det inte föreligger något sådant samband. Herr Ablmark hänvisade till vissa tidskrifter för att få argument för sambandet. Piocka då ur dessa tidskrifterna fram argument som bevis för att samband föreligger. Jag har sagt att påståendet i de fyra partimotionerna om att sambandet innebär att Vietas kraftstation skulle få för litet vatten om Ritsem byggdes har ni inte kunnat fasthålla vid i reservationen. Jag vill nu fråga herr Ahlmark: Av vilken anledning fullföljer ni inte den frågan? Är det därför att det argumentet inte är hållbart i diskussionen?

Herr talman! Det är klart att herr Nygren höjer rösten när han inte har några argument kvar. Han påstår att det parti jag företräder inte har presenterat några förslag för Norrlandspolitiken. Herr Nygren tycks ha sovit under Norrlandsdebatterna. Jag skall gärna i annat sammanhang diskutera med herr Nygren om arbetsgivaravgiften i skogslänen, avskrivning av industribyggnader, revision av transporttaxorna, större satsning på företagarföreningar, om turistoch servicenäringarna och alla våra förslag på de och andra punkter. Men nu skall jag inte göra det, eftersom den här debatten inte gäller de frågorna. Vi har en hel serie förslag som skulle kunra hjälpa upp sysselsättningen i Norrland. Herr Nygrens förslag är att bygga ut Ritsem och därefter Kaitum. Men observera då att herr Nygrens inlägg här strider mot Vattenfalls egna inlagor här i riksdagen. Där sägs det att det inte är sysselsättningsskäl som gjort att Vattenfall lagt fram det här förslaget. Tvärtom har man — i motsats till vad fallet var i striden om Vindelälven — tonat ner sysselsättningsaspekterna och för nu argumenteringen på andra plan. Men det gör inte herr Nygren. Han menar att om Norrlandspolitiken skall kunna klaras måste vi förstöra oersättliga naturvärden i Norrland. Till slut är jag ändå glad för ett besked av herr Nygren. Han sade klart ut att han var en av dem som kämpade in i det sista för att Vindelälven skulle byggas ut och att han anförde samma skäl för att göra det som han i dag har för att bygga ut Ritsem — och som jag antar att han senare kommer att ha för att bygga ut Kaitum. De skälen var icke bärande när det gällde Vindelälven. Herr Nygren voterades ner den gången. De skälen är inte heller bärande när det gäller Ritsem. Herr Nygren bör voteras ner ännu en gång.
Herr talman! Herr Ahlmark har i sex punkter försökt leda i bevis att om vi bygger ut Ritsem tvingas vi att också bygga ut Kaitum, och jag måste säga att det sätt på vilket herr Ahlmark försökte bevisa detta gjorde mig en smula fundersam. Det står så bl.a. i partimotionerna; följaktligen är det riktigt, det finns ett sådant samband. En del miljövårdsskribenter — som jag skattar högt men som också har sina värderingar — har likaledes funnit ett sådant samband, enligt herr Ahlmark. Men när herr Ahlmark sedan talar om det ämbetsverk som har ansvaret för vår kraftförsörjning och som under ämbetsmannaansvar har försett oss med material ja, då är det bara propagandamaterial, ingenting annat. Jag tycker att det räcker för att belysa halten i den debatteknik som herr Ahlmark använder. Herr Tobé har gjort ett stort nummer av att det inte finns någon plan för kraftverksutbyggnaderna. Så småningom skall jag återkomma till överens kommelsen 1961 och den s.k. freden i Sarek, som herr Tobé nu inte ger mycket för. Men herr Tobé fanns ibland oss i denna kammare 1962 och uttalade då tillsammans med oss andra sin stora glädje över att en överenskommelse hade träffats som sparade stora områden åt naturvården men ändå gav vissa områden åt kraftverksutbyggnaden. Herr Tobé satt som sagt i detta hus då riksdagen gjorde det uttalandet, och då presenterades planen för riksdagen och behandlades i utskottet. Får man inte begära någonting av dem som deltar i sådana överläggningar? Det framhölls alltså år 1960 att man hade planer på de nya anläggningarna Vietas kraftstation med Satisjaures reglering, Ritsems kraftstation med Sitasjaures reglering samt längre fram eventuellt Vuojas kraftstation osv. Herr Tobé tog del av dessa uppgifter 1962 men efterlyser nu planer på allt detta och instämmer väl också i herr Ahlmarks tal om den s.k. salamimetoden. Jag vill också ta upp reservanternas uttalanden. Herr Ahlmark försöker nu ge fältbiologer och andra det intrycket att oppositionen har sagt nej till Ritsems kraftverksutbyggnad. Men det har den inte gjort. Folkpartiet har inte fått sin motion tillstyrkt. Däremot har centerpartiet fått sin motion tillstyrkt. Man tar nämligen i reservationen inte alls ställning till Ritsemprojektet utan gör bara följande uttalande: »Innan ett definitivt beslut fattas i frågan bör riksdagen därför erhålla en bättre bild över de ofrånkomliga verkningar som i olika hänseenden blir en följd av projektets genomförande.» Den borgerliga oppositionen säger alltså varken ja eller nej till Ritsems kraftverk, men herr Ahlmark försöker ge sken av att så är fallet. Det förhåller sig vidare inte så att Vattenfall vill bygga ut kraftverken för att åstadkomma skada vare sig för natur, för samer eller i något annat avseende, utan det ingår ju i dess skyldig heter att se till att vi får elkraft. Kravet på miljövård kan inte få innebära att man måste säga nej till alla förändringar i vår omgivning. Vi kommer i framtiden att behöva bygga kraftverk, som drivs med atomkraft eller på annat sätt och som kommer att vålla väldiga diskussioner mellan miljövårdare och dem som tvingas att ta ansvaret för vår kraftförsörjning. Vi kommer i vårt land också att behöva bygga industrier, sjukhus, vägar och bostadsområden. Allt detta måste göras på bekostnad av naturvärden och kommer att föranleda ingrepp i naturen. Det nya som miljövården fört med sig är emellertid att vi nu har byggt upp en organisation för och skapat en medvetenhet om att alla nya projekt skall utformas med största möjliga hänsyn till miljökraven. Så skall göras också vid utbyggnaden av kraftverk vare sig de drivs av vatten eller på något annat sätt. Att vi har ett stort behov av elkraft kan ingen förneka. År 1955 förbrukade vi 21 miljarder kWh. Förra året var vår konsumtion uppe i 62 miljarder kWh. På 15 år har förbrukningen alltså blivit tre gånger så stor. Om vi fortsätter i samma takt behöver vi år 1980 145 miljarder kWh för vår konsumtion. Det finns för elproduktion inom överskådlig tid bara tre källor, nämligen vattenkraft, atombränsle och = fossila bränslen. För närvarande svarar vattenkraften för den största delen av landets elproduktion, men det är riktigt att det av naturliga skäl blir en förskjutning mot en mindre dominerande ställning för vattenkraften. Att denna likväl betyder oerhört mycket behöver jag inte närmare utveckla i detta sammanhang. Vattenkraften kommer att få allt större betydelse i framtiden som s.k. toppkraft. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det stora behovet i framtiden av elkraft, vilket måste täckas på annat sätt än med vattenkraft, kommer att ge oss stora bekymmer från miljövårdssynpunkt. Vad man har vänt sig mot i reservationen är det som herr Jonasson ock så var inne på — att man saknar en komplett plan för den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden. Jag har redan nämnt för herr Tobé vad vi 1962 sade i riksdagen. Det gäller alltså inte bara freden i Sarek mellan intressenterna, utan frågan höjdes upp till riksdagsbeslut, vilket tydligen inte var så angeläget för herr Tobé att framhålla — han hade totalt glömt bort vad som hände 1962. Men det är inte alls så att det saknas en plan. Jag vill erinra om att jordbruksdepartementet och industridepartementet tillsatte en arbetsgrupp som skulle sammanställa material för oss om de outbyggda Norrlandsälvarna och avgöra deras miljövårdsvärde och deras "värde ur kraftekonomisk synpunkt. Vattenfall fick då också i uppdrag att framlägga en plan för den framtida 'vattenkraftsutbyggnaden i Norrland. På grundval av dessa utredningar har regeringen intagit sin ståndpunkt, och den innebär bl.a. att man undantagit från utbyggnad Vindelälven samt Torne och Pite älvar. Herr Ahlmark talar om regeringens nederlag i Vindelälvsfrågan. Får jag fråga herr Ahlmark: När har regeringen någonstans föreslagit utbyggnad av Vindelälven? Jag borde veta om så skett, eftersom jag varit ansvarig för denna fråga i regeringen. Vad regeringen har föreslagit och beslutat är att Vindelälven inte skall utbyggas. Men det kommer i fortsättningen liksom tidigare att i detta land vara tilllåtet för envar att ha den uppfattningen att man skall bygga ut Vindelälven — eller tvärtom. Vi lever i en demokrati, där det står var och en fritt att propagera för sin ståndpunkt. Men regeringen har inte lidit något nederlag, utan re geringen har lämnat ett enda förslag och fattat ett enda beslut, och det är att Vindelälven inte skall utbyggas. Utbyggnaden av Ritsems kraftstation har planerats sedan lång tid tillbaka. Den ingick i den överenskommelse som träffades 1961 och som bekräftades av riksdagen 1962. Det är väl då helt i sin ordning att det verk som har skyldighet att förse oss med elkraft fortsätter förberedelserna för de projekt som riksdagen har givit klarsignal till. Annat förhållande hade varit tjänstefel enligt min mening. Jag tycker alltså att allt detta klank på Vattenfall kan man låta bli med. Vattenfall handlar efter de beslut som riksdagen fattar, och Vattenfall kan inte bygga ut någonting som inte riksdagen har lämnat pengar till. Freden i Sarek var mycket värdefull för miljövårdsintressena. Man fick då Padjelanta nationalpark. Det fick man i gengäld för det man skulle avstå och detta hälsades, som jag sade, med glädje både i riksdagen och på andra håll. I Padjelanta fick man bl.a. två utomordentligt värdefulla fjällsjöar, Virijaure och Vastenjaure. När man talar om freden i Sarek skall man alltså komma ihåg vilka vinster som naturvårdsintressenterna gjorde. Vattenfall har, med ledning av de beslut som fattats, gått till vattendomstolen för att få lagligheten av detta företag prövad, och vattendomstolen har funnit projektet lagligt. Det finns inget lagligt hinder mot detta projekt. Men för att projektet skall komma till stånd fordras tre ting. För det första skall riksdagen ge tillstånd att göra intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, den fråga som vi nu diskuterar. För det andra fordras att regeringen därefter tillåter en reglering, något som den har fullmakt att göra. Det tredje är att man går tillbaka till riksdagen då det slutgiltiga avgörandet fattats och begär pengar till företaget. Ritsemprojektet är ett helt fristående projekt och har av vattendomstolen bedömts som ett sådant. Det påverkas varken negativt eller positivt av en utbyggnad av Kaitum, som också är ett helt fristående projekt och som ännu inte kommit in till vattendomstolen för prövning. Innan så har skett kan regeringen inte ha någon ståndpunkt i sakfrågan. Ritsems kraftverk är för sin lönsamhet och sitt tekniska genomförande helt oberoende av Kaitumprojektet. Likadant är det med Kaitumprojektet. Ett argument har varit att om man bygger Ritsem, måste man även bygga Kaitum. Det måste man inte göra. Får jag be kammarens ledamöter titta på den karta som är fogad till propositionen. Ni kommer då att finna att man mycket väl kan genomföra Kaitumprojektet och att man får ut samma effekt i Vietas kraftverk, trots den uppdämning man här gör. Den svåraste frågan i detta projekt har gällt samerna och deras renbete. Det är utomordentligt glädjande att denna reglering inte behöver dämma över en enda boplats. Den berör alltså inte någonting där människor bor och vistas. Vad man dämmer över är en del renbetesmark och en del mycket värdefull mark i renarnas s.k. kalvningsland. De renbetesmarker man överdämmer rör sig om en procent för Sörkaitums lappby. Det är fråga om något mer i Mellanbyn och Norrkaitum, men betesmarken är här inte så värdefull. Vattenfall har redan börjat förhandlingar och överläggningar med företrädare för Norrkaitum och Mellanbyn såsom man alltid gör vid alla regleringar för att komma överens om vilka åtgärder man skall vidta och vilka ersättningar som skall lämnas. Mest utsatt är Sörkaitums lappby. Den har för närvarande 35 renskötande samer. Dessa har sammanlagt ca 2 000 renar. De skulle i dag kunna ha ett myc ket större antal och borde också ha det för att få en rationell rendrift. De skulle kunna ha 8000—210 000 renar. Av någon anledning som jag inte känner till har de inte detta. De skulle kunna ha detta antal oberoende av de regleringar som tidigare har ägt rum. När vattendomstolen har prövat detta ärende och med ledning av alla remissmyndigheters uttalanden kommit fram till att man trots intrånget och olägenheterna för samerna likväl kunde ge tillstånd för projektets utförande, uppvaktades jag av Sörkaitums lappby. Man hävdade att vattendomstolens undersökningar var otillfredsställande och att man inte kunde acceptera dess ut Iåtande. Jag lät då en renbetesexpert, som är erkänd av både samer och oss eftersom han har biträtt vid överläggningarna om den norsk-svenska renbeteskonventionen, göra en mycket grundlig undersökning.

Det är dessa omständigheter som har varit avgörande. Intrånget i samernas renbetesland kan kompenseras. Det finns inget samband med Kaitum. Man kan genomföra Ritsemprojektet utan att behöva bygga ut Kaitum; det rör sig om två helt fristående projekt. Vidare är det intrång man gör i nationalparken utomordentligt ringa. Det rör ett värdefullt och intressant område, det vet vi därför att det har gjorts undersökningar bekostade av Vattenfall, men det är bara en bråkdel av det stora, väldiga område som är undersökt. Dessutom bestämde vi oss, som jag sagt ett par gånger, då vi år 1962 behandlade denna fråga för att som kompensation för vad man går förlustig genom dessa regleringar avsätta hela Padjelanta nationalpark. Jag vågar alltså påstå att det förslag som här läggs fram — en hemställan om att få göra detta intrång för att få till stånd Ritsems kraftverk — kan försvaras ur miljösynpunkt. Jag kan emellertid inte låta bli att ta upp en fråga till. Man försöker förringa värdet av det tillskott till elkraftförsörjningen som skulle bli ett resultat av den föreslagna utbyggnaden. Man gör gällande att Ritsemprojektet inte är mycket att komma med. Det ger bara en trettiondel av Ringhals effekt, sade herr Ahlmark och flera andra. Men de räknade fel. Det ger en tiondel av Ringhals aktuella effekt. Jag vill alltså fästa herr Ahlmarks uppmärksamhet på att han har forskat i grumliga källor. Det intressanta är att samtidigt som vi nu diskuterar utbyggnaden av Ritsem pågår en hel rad regleringar i andra älvar, stora regleringar som åstadkommer stora skador och överdämningar. De nämns aldrig här, ty det är privata bolag som äger fallhöjden.

Sedan konstaterade tidningen att detta projekt inte är någonting att ha, eftersom det ger en bara en liten del av den kraft som man får från Ringhals. I samma nummer av tidningen fanns ett stort upplagt reportage om att man i Ljungan planerar ett par kraftverk och gör två stora regleringar, vilket kantänka ger 250 000 kW — dvs. 50 000 kW mindre än Ritsem. Och så sägs det att »det är ett för landets kraftförsörjning mycket värdefullt tillskott med hänsyn till perspektiven på oljesidan och för skjutningarna i kärnkraftprogrammet>. Så låter det när privata kraftstationer kommer till, som ger mindre effekt. Ritsems kraftverk kan försörja tre medelstora städer. Det innebär ett väsentligt och värdefullt tillskott till vår elkraftförsörjning. Dessutom kommer, därest riksdagen bestämmer sig för utbyggnaden, utformningen att ske enligt de förslag som naturvårdsverket lägger fram, förslag som redan har accepterats av Vattenfall.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson säger att jag borde ha känt till denna utbyggnad eftersom jag var med 1962. Vad vi då fick var en överenskommelse — freden i Sarek kallad — som jag i går läste upp ett avsnitt ur. I den överenskommelsen finns Vietasjåkks nederbördsområde med som berör bl.a. Autajaure. Däremot fick vi riksdagsmän inte reda på att det var fråga om att överföra vatten från Autajaure över Ritsem ned till Akkajaure. Den plan som Vattenfall åberopar bestrider jag alltså att vi som riksdagsmän har fått del av. Det är underligt att man, när man två gånger gör utbyggnader efter riksdagsbeslut, inte nämner att det skall bli en fortsättning — framför allt då det är fråga om ett intrång i en nationalpark som bör bedömas helt för sig. När regeringen nu sedan 1960 har haft reda på att ännu ett ingrepp skall göras, varför har den då inte talat om det? Det är inte hederligt att handla på det sättet. Dessutom kan vi ju ha hunnit glömma bort en del saker på åtta år. Statsrådet säger att Vattenfall har skyldigheter. Ja, det har verket, och vi är mycket glada över att vi har det — tjänstemännen i verket har gjort ett fantastiskt fint jobb. Men när de börjar göra bedömningar från naturvårdssynpunkt, när de negligerar påståenden beträffande renbetesland etc. är de in ne på fel väg — sådana saker har de inte med att göra. De skall köra med sin företagsekonomi — på det området bör de vara experter. Nu har de emellertid hamnat i en krissituation — ingen har ännu sagt det här i kammaren men herr Henningsson kommer senare att tala om det, och jag vet att det talas därom inom kraftverkskretsar. De har delvis sig själva att skylla för den situation som har uppstått. Fram till ungefär 1960, tror jag, räknade man med en fördubbling av elenergiförbrukning vart elfte år. Sedan märkte man att dessa beräkningar inte höll. Vattenfalls och de övriga kraftproducenternas planer gick före utvecklingen och behovet av elkraft blev inte så stort som man hade räknat med. Då drev man i gång en väldig reklamkampanj och började inreda det svenska samhället så att man skulle ha elström till allting. Chefen för Vattenfall medger t.o.m. att man har en onödig elkonsumtion. Då bör man möta krisen med att skära ned den onödiga elkonsumtionen. I våras, då vi hade elransonering, frågade jag industriministern: Vill statsrådet medverka till att man försöker få bort vad kraftverksbyggarna själva kallar onödig elkonsumtion? Nej, svarade han, det vill jag inte. Han skall få tillbaka frågan, och jag undrar om han nu svarar på samma sätt. Frågorna om kärnkraft och oljekraft är naturligtvis inte problemlösa — kraft av de slagen kan också förorsaka stora miljöskador. Jag hade häromdagen en diskussion med en del tekniker och de sade: Där kan man i alla fall räkna ut vad det kostar, men i fråga om vattenkraft är det bara känsloskäl som anförs. Det är farligt att ha sådana utgångspunkter.
Herr = talman! Jordbruksminister Bengtsson säger att en plan inte saknas. Men den har vi inte sett, herr jordbruks minister. Var har den redovisats? Med hänsyn till utvecklingen kan man väl knappast åberopa de diskussioner som fördes 1962. Jag är fullt på det klara med att en kraftutbyggnad behövs om vårt framtida behov av elkraft skall täckas. Jag har heller aldrig på något sätt förringat värdet av Ritsemprojektet som sådant. Vi behöver också skaffa arbete och utkomst åt människorna i Norrland — det har vårt parti på olika sätt kämpat för. Men vad vi efterlyser är en plan över vilka projekt som kan bli aktuella och hur vi över huvud taget skall kunna klara kraftförsörjningen i stort i framtiden. Hade vi en sådan plan kunde vi bättre göra avvägningarna mellan naturvårdskraven och andra krav. Vad Vattenfall säger tyder alltså på att Ritsem skall följas av Kaitumprojektet. Regeringen borde väl ändå ha tagit sig samman och lagt fram ett totalförslag om hur våra kraftbehov för framtiden skall tillgodoses. Det är en mycket stor fråga, och vi hade önskat se en större kraftfullhet från regeringens sida när det gäller lösningen av detta problem.